Fru talman! Jag sade inte att skadan var obefintlig, utan jag sade att Telia och Telenor inte skadades alltför mycket av sammanbrottet i december. Men skadades gjorde de. Det tog månader innan de återfick förtroendet på marknaden. Så visst uppstod en skada - det är självklart. Men de skadades inte alltför mycket, i varje fall inte så mycket att det omöjliggjorde för de bägge företagen att vara aktörer på denna heta marknad. Det var därför jag sade i mitt anförande att Telenors affär med BPA i går var ett bevis på att det uträknade liket lever. Och kvällens historiska börsinteckning - som alla människor har möjlighet att delta i fram till klockan 18 - är ett bevis på att Telia är livskraftigt och kan överleva. När det gäller tolkningen av portalparagrafen och ministerns sätt att hantera den, vill jag läsa högt ur förhöret med Gunnar Nord. "Det står här att bestämmelsen handlar om godkännande av Ny AB-koncernens affärsplan, som var planerat att ske vart tredje år, och av koncernbudgeten, som skulle ske årligen varjämte man skulle ha treårsbudget. Sedan står det: inkluderande ändringar i integrationsriktlinjerna, omorganisationer och omstruktureringar." Detta finns nedtecknat i portalparagrafen. Men där står inget om affärsområden, i varje fall inte på engelska och i varje fall inte i den svenska tolkningen. Då kan man fundera över om den svenska näringsministern Björn Rosengren gjorde rätt när han ändå sade till sina styrelseledamöter att det måste göras en affärsmässig bedömning i fråga om de 14 affärsområdenas kontorslokalisering. Jag menar att han gjorde det.
Fru talman! Jag har egentligen inte gått in på hur ministern var beredd att instruera styrelsen. Problemet var att han inte instruerade den över huvud taget. Det intressanta här är att han hade en skyldighet att instruera men inte gjorde det. Det var det min fråga gällde. Ska man inte uppfylla sina skyldigheter enligt de avtal som man ingår? Vi kan diskutera det här med information, osv, men jag kan ta ett exempel från ett annat område. En befälhavare skickar väl inte ut sina trupper på minerat område medvetet? Antingen instruerar man trupperna om att det finns minor och uppmanar dem att ta det lugnt och inte gå där, eller så plockar man upp och oskadliggör minorna. Den befälhavare som skickar ut sina trupper på minerat område förtjänar väl kritik? Och man kan säga att Björn Rosengren skickade ut styrelseledamöterna på minerat område, oavsett hur slutresultatet skulle bli.
Fru talman! Det står i våra förhörsprotokoll att Jan-Åke Kark, Dag Detter och jag tror även Gunnar Lund har sagt ungefär detsamma, dvs. att detta var minerad mark. Men det är inte säkert att minorna bestod av det som Ingvar Svensson tror, nämligen att man hängde upp allt på 4.3-paragrafen och att den så att säga utgjorde minfältet. Jag tror snarare mineringen bestod av att det fanns en uttalad norsk vilja att få mobil telefoni till Fornebu, där man hade satsat miljardbelopp på en ombyggnad av den nya flygplatsen. Man ville fylla teknikbyn och helst med mobil telefoni. Det var detta som ansågs vara minerad mark. Av protokollet framgår också att Jan-Åke Kark så sent som dagen före styrelsemötet frågade Björn Rosengren hur man skulle förhålla sig till möjligheten att frågan kom upp vid styrelsemötet för tredje gången. Då svarade ministern att det var en affärsmässig bedömning som han inte lade sig i. Det är väl ett tillräckligt besked? Det var ett klokt besked visade det sig, åtminstone senare. Det hade i alla fall inte gått att få de olika viljorna att samsas. Det är möjligen däri som tragiken ligger. Det hade inte gått, eftersom man från norsk sida så hett och gärna ville få mobil telefoni till Fornebu. Marknaden och andra bedömare, McKinsey och alla andra som bedömt frågan, ville naturligtvis - för börskursens skull - att den mobila telefonin skulle ligga i Kista. Där jobbar 30 000 människor inom den hetaste av sektorer, telekommunikation.
Fru talman! Finns det några lyckliga skilsmässor? Jag tror inte att det gör det. När Kenth Högström menar att den här skilsmässan fick en ganska lycklig utgång, är jag inte säker på att jag kan dela den uppfattningen. När vi nu ser hur det går för Telia kanske skilsmässan kan sägas vara bra ekonomiskt - men inte känslomässigt. Det finns ju fortfarande en stor bitterhet på den norska sidan gentemot den svenska regeringen och Björn Rosengren vad gäller hur hela den här affären har behandlats. Senast i dag läste jag en blänkare om detta i Aftonbladet. Så visst sätter den sina spår, den här typen av skilsmässa. Jag vill passa på att ta tillfället i akt och också säga någonting om avtalet med Jan-Åke Kark. Jag tog inte upp det i mitt inledningsanförande. Den frågan ingick, precis som Kenth Högström sade, i den anmälan som Folkpartiet har gjort i det här ärendet. Tormund Hermansen fick för att ta hand om sammanslagningen mellan Telia och Telenor var väldigt okonventionellt och mycket generöst. Det stack i ögonen, eftersom det handlade om betydligt mycket mera pengar än en normal svensk verkschef brukar ha. På grund av det här debaclet blev det ju ingenting av det hela. Ett enigt utskott har därför accepterat att inte framföra någon kritik med anledning av avtalet.
Fru talman! Helena Bargholtz och jag var helt ense i samband med att vi kallade in personer till förhör i den här frågan. Vi var helt överens om att kalla just Gunnar Nord från Företags-Juridik Nord & Co AB, och det var ett lyckat val. Det var en utomordentligt kunnig och kapabel herre som kom till vårt utskott och gav oss sin syn, utifrån många års erfarenhet och med oerhörda referenser till portalparagrafen. Vi kunde då konstatera att han hade en syn som även näringsminister Rosengren visade sig ha när vi förhörde honom. Helena Bargholtz och jag kan vara överens på en punkt, nämligen att alla skilsmässor har en komplikationsgrad. Det är ingen enkel historia att skiljas. Men om kärleken falnar och dör är det bättre att skiljas åt och gå vidare än att försöka streta ihop med någon typ av katolsk prövningstid. Jag tror att det finns skilsmässor inpå oss, som har visat sig vara tillräckligt lyckliga för att parterna inte ska hamna i bitterhet. Volvo och Renault skilde sig åt innan de gifte sig, av olika skäl. Det är ett antal år sedan nu, men helt plötsligt, för bara någon månad sedan, ser vi att Volvo och Renault har ingått ett nytt äktenskap kring en mer begränsad del av verksamheten. Det visar att det går att reparera. Det är inte efter alla skilsmässor som man hamnar i skyttegravar. De flesta skilsmässopar brukar kunna gå vidare med högburet huvud och kanske finna varandra igen i mogen ålder.
Fru talman! Det är möjligt att Telia och Telenor så småningom kan finna varandra igen, och det kanske kan bli ett lyckligt äktenskap. Men jag är absolut övertygad om att förutsättningen är att staten inte har något inflytande. Då ska det vara två fria företag som gemensamt bestämmer sig för att gå samman. Det är den statliga inblandningen som har komplicerat hela affären. Självfallet var jag, Kenth Högström och alla andra ledamöter i KU överens om att vi skulle kalla bl.a. Gunnar Nord. Vi var överens om alla som vi kallade. Det behövdes, eftersom det är en väldigt komplicerad fråga. Det vill jag gärna framhåll. Men jag kan fortfarande inte förstå varför Björn Rosengren ska ursäktas av att han inte tidigare satte sig in i de komplikationer som det handlade om och som ju var väldigt tydliga väldigt tidigt. Varför har han inte intresserat sig mer för de här frågorna från början? Det är vad det handlar om.
Fru talman! Hur stort intresse Björn Rosengren har haft för detta återstår för historieskrivare att teckna ned. Uppenbarligen bröt ändå Björn Rosengren ny is. Björn Rosengren tog över en fallen stafettpinne, där den förra regeringen med Anders Sundström i spetsen inte lyckades. Trots att Jan Stenberg, SAS-ledaren - en av de skickligaste företagsledare vi har i Sverige, och som jag för övrigt känner ganska väl - tillsammans med Lars Berg inte lyckades få den norska parten med sig, lyckades Björn Rosengren och en ny norsk minister öppna upp för förhandlingar. Han har haft ett mycket aktivt deltagande. Man kan naturligtvis säga mycket om Björn Rosengren, och det gör vi nog lite till mans i många avseenden, men i just det här fallet tror jag att han har gjort alldeles rätt, nämligen att hävda en affärsmässig princip och den svenska ståndpunkten. När det gäller statligt företagande blir jag förvånad över att både Helena Bargholtz, som företrädare för Folkpartiet liberalerna, och Per Unckel som företrädare för Moderata samlingspartiet, åtminstone i sitt inledningsanförande, säger att statlig företagsamhet är av den arten att den misslyckas från början nästan oavsett vad man gör. Man ska då komma ihåg att alla civiliserade samhällen i hela världen, som vi har att jämföra oss med, har statlig företagsamhet, mest i Japan och Frankrike. Alla har det. Franska Renault är fortfarande delvis statligt ägt. Man måste hantera sina ägarpositioner så bra som möjligt och inte ideologisera det förhållandet att varje modern stat har de redskap, företag och institutioner som man fordrar från tid till annan. Man måste göra bästa möjliga av det. Ibland börsintroducerar man. Ibland deprivatiserar man. Ibland kanske man förstatligar någonting för att det ska bli bättre. Ha inte en så rigid hållning i den frågan. Det kan också leda fel.

Fru talman! Den här debatten avser granskningen av regeringens ämbetsutövning. Granskningens föremål är alltså hur regeringen under lagarna har utövat regeringsmakten. Den är alltså egentligen inte så mycket en innehållslig kritik. Den ska förbehållas den allmänna politikens debatt. Den rågången har konstitutionsutskottet lyckats hävda ganska väl i det här betänkandet. Med några undantag. De finns tyvärr på reservationernas sidor. Ett av undantagen är, som också framgår av debatten, kring reservation 4 Vissa frågor i samband med Telia-Telefon-affären. Vi måste ställa frågan: Vilka författningsmässiga förpliktelser hade ministern? Har han brutit mot några av dem i sitt agerande? Vi kan alltså ha synpunkter på det innehållsliga agerandet åt ena eller andra sidan, men det är faktiskt inte konstitutionsutskottets granskningsuppgift. Det är den allmänna politiska debattens uppgift att granska detta. Konstitutionsutskottets granskning måste hävda att även om man tycker att en minister har agerat fel kan han ändå ha agerat i enlighet med lagarna och gjort det som han har mandat att göra. Låt mig exemplifiera detta med den borgerliga reservationen. Man säger: Av de redovisade omständigheterna framgår att Björn Rosengren och regeringen haft tillgång till information som klart visade att den norska regeringen hade en annan uppfattning om röstningsbestämmelsens omfattning än den svenska regeringen redovisat för utskottet. Frågan blir då om Björn Rosengren vidtog några åtgärder med anledning av detta. Björn Rosengren hävdade Sveriges tolkning. Om den norska tolkningen var annorlunda, finns det ingenting i det konstitutionella ansvaret för Sveriges regering att den måste backa för den norska tolkningen, eller kompromissa med den norska tolkningen när det finns en svensk tolkning. Man kan säga att det är lämpligt eller olämpligt, rätt eller fel att inte backa från den svenska hållningen. Men konstitutionellt sett har Sveriges regering rätt att hävda sin tolkning och inte ändra den. Sveriges regering har t.o.m. rätt att välja taktiken att låta avtalet stå som det är underskrivet, och hävda att detta är grunden för avtalet - det brukar det ju också vara - och inte vidare beröra frågan. Regeringen har rätt att välja den taktiken. Man må tycka att det är fel taktik, men det är inte en konstitutionell granskningsuppgift att diskutera huruvida detta är rätt eller fel taktik. Det är att missförstå utskottets uppgifter. Det är att förvandla den här konstitutionella debatten till en allmänpolitisk debatt. Man har många uttryck från den borgerliga sidan. Man säger att det är en häpnadsväckande nonchalans att man inte ser att norrmännen har en annan tolkning än svenskarna. Varningsklockor borde ha ringt, säger man, för att man inte skulle notera att norrmännen gjorde en annan tolkning. Det är mycket möjligt att de skulle ha gjort, men även om de hade ringt har den svenska regeringen konstitutionell rätt att välja olika taktiker. Oavsett om man väljer taktiken att söka en kompromiss med norrmännen eller väljer taktiken att inte kompromissa med norrmännen eller något annat alternativ är man i sin fulla konstitutionella rätt att göra detta val. Det är inget som strider mot formalia i regeringsutövandet. Regeringen har t.o.m. rätt att, om den så vill, ligga lågt, att förhålla sig passiv och inte gå in i förhandling när man märker att en motpart har en annan ståndpunkt eller tolkning än man själv. Det är en lämplighetsbedömning. Den lämplighetsbedömningen kan man gärna diskutera, nagelfara, kritisera och öppet debattera fram och tillbaka, men det är inte den konstitutionella granskningens uppgift, menar jag, fru talman. Det står vidare i reservationen från de borgerliga partierna: Enligt vad som framkommit vid utfrågningarna har det inte lämnats några instruktioner till de styrelseledamöter som nominerats av de svenska ägarna. Jo, det har lämnats en instruktion. Man har sagt att frågan om affärsområdena ska skötas enligt affärsmässiga principer. Det är en instruktion. Man kan tycka att det är en allmän instruktion, att det är en dålig instruktion, att den inte är tillräckligt konkret, men det är likväl en instruktion. Å andra sidan är det ju enligt avtalet så att ägarna i vissa kritiska lägen ska kunna lämna instruktioner. Regeringen är i sin fulla konstitutionella rätt att göra bedömningen att det inte behövs någon ägarinstruktion i det här läget. Även om man inte har gjort någon instruktion har man konstitutionell rätt att inte göra instruktionen. Det kan inte vara föremål för ett konstitutionsutskotts kritik av regeringen. Om den däremot hade agerat på ett sätt som strider mot berednings tvång eller något sådant hade vi kunnat rikta anmärkningar. Men varken att man hävdar svenska intressen, låter bli att kompromissa med norska intressen eller väljer den ena eller andra taktiken kan vara föremål för en konstitutionell kritik. Den kan, och ska naturligtvis också, vara föremål för en öppen, kritisk allmänpolitisk debatt. Men den får man föra i annat sammanhang. Detta fall, och några andra som jag inte ska exemplifiera, visar att den borgerliga sidan inte riktigt alltid behärskar att hålla rågången för vad som är granskningens uppgift och vad som är den allmänna politikens uppgift. Detta är beklagligt, fru talman. Det är nämligen så att man har rätt att göra olika bedömningar i en komplicerad affär när man är i en regering. Man har rätt att låta bli att dansa efter motpartens pipa och man har också rätt att välja att söka en kompromiss - vilket som helst. Inget av alternativen som väljs innebär något konstitutionellt fel. Med detta, fru talman, och med instämmande i allt väsentligt i det som Kenth Högström har sagt tidigare yrkar jag på godkännande av utskottsmajoritetens text också i detta avseende, och avslag på reservationerna.
Fru talman! Jag är något förvånad över Kenneth Kvists tolkning av KU:s granskningsfunktioner. Om det nu är så att staten ingår avtal med t.ex. en annan stat - vem är det då som ska granska om regeringen fullföljer statens åtaganden om inte KU? Berätta det för mig, Kenneth Kvist! Vem ska göra granskningen, om det inte är konstitutionsutskottet? Kenneth Kvist tar upp detta med att det gavs instruktioner. Men när man ställer frågan till alla berörda så förnekar de att instruktioner gavs till styrelsen. Ändå påstår Kenneth Kvist här att man har lämnat instruktioner. Hur står det till egentligen?
Fru talman! Man har gett instruktionen att affärsmässighet ska råda. Det är klart att man ska granska ur en konstitutionell synpunkt hur Sveriges avtal har gjorts. Det är KU:s sak att göra det. Det gäller då hur Sverige fullföljer sina avtal. Men när man fullföljer ett avtal och det hela hamnar i en tolkningskonflikt med en motpart så är det naturligtvis en fråga av politisk lämplighetskaraktär vilken taktik man väljer för att hävda Sveriges intressen och svenska ståndpunkter. Därvidlag är det inte en konstitutionell fråga om regeringen väljer att säga: Så här ser avtalet ut, och det ska gälla, eller om man väljer att säga: Jaha, ni tolkar avtalet så. Låt oss då se om vi kan finna en genväg och kanske göra något protokoll extra eller något liknande. Vilken taktik regeringen än väljer så må den göra det. Den har rätt att göra det! Den har haft rätt att ingå ägaravtalet, den har haft rätt att hävda den svenska tolkningen och den har haft rätt att välja den taktik som den har valt för att den har ansett att detta bäst gynnar svenska intressen. Sedan kan man ha andra meningar om att detta avtal inte borde ha ingåtts, man kan ha meningen att detta var en helt idiotisk taktik och man kan ha meningen om att regeringen naturligtvis gjorde fel i alla dessa avseenden. Det har man rätt att ha. Men det är icke den konstitutionella granskningens uppgift att diskutera den frågan.
Fru talman! Jag noterar med tacksamhet att Kenneth Kvist nu backar flera meter från vad han upptog större delen av sitt anförande med. Han säger nu: Vi ska granska om de här avtalen fullföljs eller inte. Avtalet innehöll en skyldighet att instruera som icke uppfylldes. Ska då inte någon kritisera den regering som inte uppfyller de skyldigheter som ingår i de avtal som Kenneth Kvist ju säger att man ska granska?
Fru talman! Kring detta avtal fanns en tolkningstvist mellan den svenska och norska sidan. Det fanns ingenting i situationen som gör att den s.k. informationsskyldigheten skulle vara nödvändig. Det finns ingenting som talar för det. Det har ju också Däremot hade man ändå gett en allmän instruktion när det gäller affärsområdenas förlängning, nämligen att det skulle ske på affärsmässiga grunder. Detta skulle styrelsen agera efter. Det är ju också att uppfylla avtalet. Vi kan inte säga till den svenska regeringen att den har skrivit under ett avtal och sedan falskeligen förrått det och behandlat motparten på ett bedrägligt sätt. Vore det så skulle det finnas anledning till en konstitutionell anmärkning. Men vad man har gjort är att hävda en tolkning av avtalet, nämligen sin egen tolkning av avtalet. Man har stått fast vid denna och försökt att på sitt sätt hävda Sveriges nationella intressen. Det har regeringen haft all konstitutionell rätt att göra. Sedan kan man värdera om man hävdade Sveriges intresse bra eller mindre bra, tillräckligt aktivt eller alltför inaktivt. Men detta är icke granskningens, utan den allmänna politiska debattens sak att avgöra och spegla.
Fru talman! Ibland har man favören av att i politiska och affärsmässiga skeenden ha facit i sin hand. Om man följer Kenneth Kvists analys och utgår från att regeringen hade rätt att välja nonchalansen som taktik så vet vi nu att det inte var någon framgångsrik taktik. Vi som företrädare för den ena ägarparten - för det var ju ett statligt bolag trots allt, och det är vi som är de yttersta företrädarna för denna statliga part - har då skäl att ställa frågan i en kritisk granskning huruvida det hade funnits en bättre metod att hävda ägarens intressen. Då utgår jag fortfarande ifrån att det var en god idé att ingå det avtal som nu har upplösts. Det är från den utgångspunkten som vi är många som säger oss: När man visste med sig från början att man hade ett helt avgörande och olöst problem med sig i bagaget - hur i hela friden kan företrädare för den ena ägarparten säga: Det bryr jag mig inte om. Detta gäller då under förutsättning att denna part var intresserad av att avtalet skulle hålla. Får jag därutöver, fru talman, understryka att Kenneth Kvist, liksom Kenth Högström för övrigt, hänvisar till att den instruktion som har givits från regeringens sida till styrelsen var att det hela skulle skötas på affärsmässiga grunder. Detta är att bokstavligen säga tulipanaros. Affärsmässighet gäller nämligen enligt avtalet såväl om beslut fattas enligt vanlig majoritetsregel som om det fattas i enlighet med den speciella rösträttsregeln. Ty följande sade regeringen i sin instruktion till styrelsen: Följ avtalet, men vi vägrar att ge vägledning om hur ni ska förfara vid röstningstillfället. Det är precis där som regeringens instruktionsskyldighet brast. Ty följande sprack också avtalet. Svårare är det faktiskt inte, Kenneth Kvist. Ungefär så var det som saken utspelade sig. Avtalet brakade sönder därför att en fråga som har legat som en sten i skon sedan avtalet infördes aldrig någonsin löstes upp.
Fru talman! Jag har inte använt nonchalansens taktik. Det har varit utskottets ordförande som två gånger har försökt smeka de allmänna fördomar som finns om vissa regeringsföreträdare medhårs. Jag tycker att vi borde avhålla oss från detta. Tidigare gällde det ett annat uttryck som brukar hänsyfta på statsministerns karaktär, och det här brukar man klistra på näringsministerns karaktär. Om två parter har olika tolkning - vad ska man då göra? Den borgerliga sidan säger och önskar: De borde ha agerat, och de borde ha gjort något! Men vad skulle de ha gjort? Sverige hade en tolkning, och Norge hade en tolkning. Vad skulle då regeringen ha gjort? Det enda som fanns att göra var att kompromissa med den norska tolkningen. Men är det säkert att det hade varit rätt? Är detta en konstitutionell fråga? Det är en lämplighetsfråga. Den kan man ta i den allmänna politiska debatten. Regeringen har rätt att vika för och kompromissa med den norska tolkningen, och den har rätt att inte göra det - vilket som. När det gäller instruktionen om vilka rösträttsregler som skulle tillämpas är det ju en fråga som inte fanns - det är en icke-fråga, om man får tala EU språk - före det här styrelsesammanträdet. Den väcks inte av den norska parten före det här styrelsesammanträdet. Den uppstod snarast efter det att omröstningen var gjord på styrelsesammanträdet. Man skulle behöva ålägga ministern att ha snarast synska egenskaper för att kunna förutse vad som skulle kunna hända på styrelsemötet. De kraven ställer vi inte ens på socialdemokratiska ministrar.
Fru talman! Vi behöver inte ställa sådana krav. Däremot bör vi ställa krav på att man kommer ihåg vad man läste för åtta månader sedan.

Då säger Kenneth Kvist att man inte får ha någon synpunkt på det när man sitter i konstitutionsutskottet. Men, som Ingvar Svensson sade, vem ska annars ha någon synpunkt på det? Vi är företrädare för hälften av ägarna i Telia Telenor. Vi är kritiska till att vår företrädare i förhandlingarna har gjort blankt ingenting för att avlägsna det som han och alla andra visste var en avgörande svårighet för att få till stånd ett fungerande företag. Denna nonchalans knäckte så småningom företagsfusionen. Detta är knuten i hela denna diskussion. Vi är kritiska mot Björn Rosengren därför att han visste och ingenting gjorde. Han satt på sin kammare och inväntade nederlaget. Detta är inget bra sätt att vårda en viktig och för landet kanske avgörande fusion med ett stort och värdefullt företag.
Fru talman! Återigen glider Per Unckel ifrån det som är granskningens uppgift. Per Unckel säger att Björn Rosengren borde ha kommit ihåg vad han hade läst åtta månader tidigare, nämligen den norska tolkningen av avtalet. Det är väl inte så säkert att han borde göra det. Han befann sig inte i någon konstitutionell tvångssituation att behöva göra det. Han hävdade avtalet och inte den norska tolkningen. Han hävdade törhända den svenska tolkningen av avtalet och inte den norska. Han var alltså i sin fulla rätt att tro att detta inte var ett problem, eftersom det inte står just någonting i avtalet om att affärsområdesbeslut ska ha några särskilda majoritetsregler. Därför är detta en politisk kritik och inte en konstitutionell kritik. Det är självklart att även ledamöter av KU ska delta i den allmänna politiska debatt där vi värderar politiska händelser och det politiska sakinnehållet i hur regeringsföreträdarna uppträder. Men det är en sak. Den konstitutionella granskningen är en annan sak.
Fru talman! Efter att ha lyssnat på debatten mellan Svensson å andra sidan kan man konstatera att Kenneth Kvist har en oerhört rigid tolkning av vad som är konstitutionsutskottets granskningsansvar. Det måste vara en dröm för många statsråd att vi skulle vara så oerhört försiktiga i vår bedömning. Vår uppgift som konstitutionsutskottets ledamöter är att granska hur regeringens företrädare, statsråden, sköter sina jobb helt enkelt. Där måste vi se på det ganska öppet. I det här fallet är det så uppenbart att Björn Rosengren inte har skött detta enligt sitt konstitutionella ansvar som statsråd. Det är alldeles självklart för mig att han inte har gjort det. Han borde mycket tidigare har insett de komplikationer som finns i det här ärendet. Han har inte ägnat sig åt att vårda aktieägaravtalet. Det innebär inte att bara se komplikationerna inför sammanträdet den 8 december utan att följa detta mycket komplicerade ärende för att se de minor som fanns och i tid arbeta tillsammans med företrädare för den norska regeringen för att ta bort dessa minor. Det är för mig alldeles självklart att det är på det sättet man måste arbeta. Kritik kan riktas mot statsråd inte bara för det de gör utan lika mycket för det de inte gör. Det är detta det handlar om i det här fallet.
Fru talman! Det är klart att kritik kan riktas både för underlåtenhet och aktivitet såvitt underlåtenheten eller aktiviteten strider mot de regler som styr regeringsarbetet. Men det är någonting annat om kritik riktas mot underlåtenheten eller aktiviteten därför att vi anser att man borde gjort någonting annat. Och det har aldrig sagts vad det var karlen skulle ha gjort, fru talman. Jag menar att en minister har rätt att ha fel. Han har rätt att göra fel, och han har rätt att underlåta att göra rätt. Men han ska handla i enlighet med konstitutionen, riksdagens beslut och de gränser som gäller för regeringsarbetet när han gör det ena eller andra. I granskningen värderar vi inte åsikter. Då skulle granskningen vara någonting annat än vad den är. Vi värderar om man har uppträtt i enlighet med vad man får och inte får göra. Enligt min mening finns det inget påpekande som ni har fört i bevis som säger att ministern inte får göra det han har gjort eller att han inte får underlåta att göra det han har underlåtit att göra. Han har agerat enligt konstitutionen. Då är det en politisk anmärkning som ni vill lämna i reservationen och icke en konstitutionell anmärkning. Det är synd att man ska behöva läxa upp hela den borgerliga sidan när det gäller utskottets principiella uppgifter.
Fru talman! Jag är inte så ledsen för att Kenneth Kvist läxar upp mig och mina borgerliga kamrater. Jag känner mig inte särskilt uppläxad. Jag är övertygad om att jag har rätt. Det handlar också om att ett statsråd inte bara har rättigheter att misslyckas och inte göra så bra ifrån sig. Ett statsråd har skyldighet att göra det allra bästa han eller hon kan av sitt ämbete, och det har inte Björn Rosengren gjort i det här fallet.
Fru talman! Han har också skyldighet och rätt att bedöma om det ena eller andra agerandet är det bästa. Jag vill än en gång säga att han har rätten att bedöma det så att han bäst gynnar Sveriges intressen genom att inte falla till föga för en norsk tolkning av ett avtal. Han har rätt att göra den bedömningen. Sedan kan man tycka att det är en dålig bedömning, men det är den allmänpolitiska debattens sak att göra detta. Det är tråkigt att Helena Bargholtz inte förstår budskapet. Hon har ju vid upprepade tillfällen i utfrågningarna sagt att en av anledningarna till Folkpartiets anmälan i det här ärendet är att man inte gillar att staten ägnar sig åt affärsverksamhet. Därför tar man politiskt chansen att försöka använda KU för att brännmärka regeringen i det här fallet. Det här betänkandet är i övrigt ur den här aspekten nästan oklanderligt. Därför menar jag att det är synd att det ska komma en sådan här reservation som är så innehållslig och icke-konstitutionell.

Fru talman! I Telia-Telenor-affären har utskottet verkligen nagelfarit alla göranden och låtanden in i detalj. Det finns en del ärenden där vi inte har blivit riktigt tillfredsställda, men här tror jag att vi har allt material vi har kunnat tänka oss att få fram. Även om jag inte alls, med det material och den genomgång vi har haft i utskottet, har kunnat hävda att näringsmininstern i egenskap av ägarrepresentant och statsråd har brutit mot regler och avtal och för det fått konstitutionell kritik finns det förstås någonstans en brist och någonstans ett ansvar. Man brukar ju säga att konflikter mellan parter aldrig beror enbart på den ena parten. Det går väl att använda i den här misslyckade affären. Jag har i mina överväganden ändå inte kunnat bli övertygad om att Björn Rosengren direkt misskött vården av aktieägaravtalet. Däremot vill jag understryka de meningar i majoritetstextens bedömning som pekar på näringsministerns möjligheter att ha vidtagit åtgärder för att överbrygga meningsmotsättningarna under vägen. Information om de tolkningarna fanns faktiskt tillgänglig. En noggrannare genomgång av den norska propositionen skulle uppenbara skillnaden i synen på de särskilda omröstningsreglerna för styrelsen och visa att dessa inte stämde överens med det bilagda aktieägaravtalet. Här fanns underlaget. Det fanns också för oss i riksdagen. Det får vi inte glömma. Jag menar att en affär, fru talman, av det här gigantiska slaget där två grannationer är huvudaktörer i första hand borde bygga på ömsesidigt förtroende och månande om att vara överens, inte på krassa affärsprinciper. Detta är ett gemensamt ansvar. Att styrelsens beslut om lokalisering av affärsområdenas huvudkontor skulle ske på rent affärsmässiga grunder enligt avtalet fritar inte enligt min mening ministern helt från allt ansvar för misslyckandet. Man bör kunna begära av en minister att vara mer förutseende och ta vara på alla chanser att stämma i bäcken vad gäller eventuella oklarheter för att hålla överenskommelsen på högsta möjliga nivå. Det är möjligt att vi är ute i gråzonen här, att vi talar om politisk kompetens. Det gör jag också. Jag menar att det här kanske mer visar på bristande kompetens än på något brott mot konstitutionen. Det handlar givetvis om kompetens och näsa för vad som skulle kunna hända och som det sedan visade sig faktist hände - tyvärr. Utskottets majoritet säger i slutet av bedömningen: "Utskottet vill framhålla vikten av att på alla sätt försöka förvissa sig om att man är helt överens med den andra avtalsparten om avtalsinnehållet innan en affär av detta slag genomförs." Även om detta i sin tur inte direkt leder till någon kritik av näringsmininstern från konstitutionell utgångspunkt säger vi samtidigt indirekt att affären skulle ha kunnat skötas på ett annat sätt, förmodligen också på ett bättre sätt. För min del är den kritiken tydlig. Det var därför jag också kunde ställa mig bakom majoritetstexten när vi hade ändrat den på det här sättet. Att inte göra direkt fel, fru talman, behöver ju inte betyda att man därför gör rätt. Kompetensbrist är ett annat ord, med eller utan filttofflor.
Fru talman! Såvitt jag förstår delar Per Lager Kenneth Kvists åsikt om att det här inte är en konstitutionell fråga. Det är väl förmodligen därför han inte ställde upp bakom reservationen. Det hade ju då blivit en majoritetsskrivning. Men det är ju faktiskt så att regeringsformens 1 kap. 6 § säger att regeringen styr riket och är ansvarig inför riksdagen. Är det inte så att frågan om hur regeringen styr riket är en fråga för konstitutionsutskottets granskning, Per Lager?
Fru talman! Precis som Kenneth Kvist tidigare här har sagt måste man göra skillnad på vad som är ett direkt konstitutionellt fel i handlandet av en minister. Det har ju faktiskt inte reservationen kunnat visa, vad jag förstår. Jag tycker att det finns mycket intressanta spörsmål kring det. Vi som har suttit i utskottet har ju diskuterat detta fram och tillbaka, och det finns gråzoner. Men jag menar att här finns också en rågång som vi måste hålla. På den punkten håller jag med Kenneth Kvist. Här går en rågång.
Fru talman! Nu är det så att regeringen har ingått ett avtal. I detta avtal står det att regeringen har en skyldighet att instruera sina styrelseledamöter. Anser inte Per Lager att man faktiskt ska uppfylla en sådan skyldighet?
Fru talman! Det gjorde man också, vad jag har förstått av historien. Man har instruerat, men inte den 8 december. Då fanns det väl ingen möjlighet. Däremot fanns det ju en instruktion om att man skulle bedriva arbetet på affärsmässiga grunder och inte på något annat sätt. Dessutom är ju aktieägaravtalet inte diskutabelt i sig. Det är faktiskt den ståndpunkt som norrmännen uttrycker i sin proposition som skapar hela besväret.

Fru talman! Jag ska inte använda mina två minuter. Jag vill bara till den debatt och den replikväxling som nyss försiggick mellan Kenneth Kvist och företrädare för den borgerliga opposition, och som delvis berörde även mig i mitt tidigare replikskifte med motsvarande debattörer, för kammaren och protokollet klarlägga att det finns ett svar på den fråga av ovisshet som är utslungad, nämligen huruvida ägarinstruktioner gavs eller inte. Det svaret är levererat av verkställande direktör Jan-Åke Kark på s. 402 och 403 i betänkandet på fråga av Kenneth Kvist i utskottsförhöret. Han säger klart och tydligt att man har fått en instruktion. Jag vill att vi till protokollet noterar att det på s. 402, längst ned, och på s. 403, högst upp, på fråga av Kenneth Kvist finns ett svar som skingrar de dimridåer som nu är utlagda.
Fru talman! Jan-Åke Kark fick också frågan om ifall man hade fått en instruktion om de särskilda majoritetsreglerna. På det svarade han klart och tydligt nej. Det hade man inte fått.
Fru talman! Ingvar Svensson! Kära du, läs s. 402 och 403! Jan-Åke Kark har fått en instruktion. Affärsmässig bedömning ska gälla.

Fru talman! Utskottet har med anledning av flera anmälningar granskat vissa upphandlingar inom Regeringskansliet. Utskottet har granskat förfarande och dokumentation i samband med Näringsdepartementets köp av externa tjänster. Vidare har utskottet också granskat upphandlingar av konsulttjänster med anledning av det s.k. Polenåret och IT-satsningen i All offentlig upphandling regleras i lagen om offentlig upphandling. Lagen är i huvudsak en förfarandelag som handlar om olika delar av upphandlingsförfarandet där huvudregeln är att all upphandling ska ske affärsmässigt och i konkurrens. Lagen om offentlig upphandling är en relativt sett snårig och svårhanterlig lag. Därför pågår för närvarande en översyn av denna lag. Den översynen görs av en parlamentariskt sammansatt kommitté, den s.k. I det här ärendet har utskottet hållit en utfrågning med chefsjuristen Hans Sylvén vid Nämnden för offentlig upphandling. Han konstaterade att Regeringskansliets sätt att hantera upphandlingsärenden har stor pedagogisk effekt. Man har inom nämnden konstaterat att upphandlande enheter, kommuner och liknande organ, uppmärksammar hur det går till i Regeringskansliet och anpassar sig till vad som accepterats i Regeringskansliet. Av den anledningen framhöll han vikten av att Regeringskansliet måste ta det säkra före det osäkra när det gäller att tolka och hantera reglerna. I de fall där brådska åberopas som skäl är det ofta en på något sätt bristande planering som har skapat situationen, något som man hos tillsynsmyndigheten har mycket svårt att acceptera. Utskottet har slumpmässigt valt ut tio upphandlingar av tjänster av olika slag inom Näringsdepartementet för granskning. Med anledning av denna granskning utfrågades näringsminister Björn Rosengren. Även näringsministern underströk vikten av att upphandlingar bör ske i enlighet med regelverket. Om avvikelser görs måste dessa dokumenteras och klargöras. Polenåret visar på de svårigheter som finns vid tilllämpning av regelverket när det gäller en svensk utlandsmyndighet som gör en upphandling i ett icke EU-land under krav på snabbhet och med många inblandade aktörer. Regeringskansliet ser nu över innehållet i och formerna för den utbildning i upphandlingsfrågor som kansliet ansvarar för. Utskottet har också granskat upphandlingen av en konsulttjänst för IT-satsningen i Östersjöregionen inom ramen för den s.k. Östersjömiljarden. Det övergripande skälet till att Swedfund valdes som uppdragstagare är att IT-satsningen betraktades som en form av bistånd till andra stater. En offentlig utfrågning har även där ägt rum med chefsjurist Bengt Nordqvist vid Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Han anger att det inte finns någon uttrycklig rättslig regel som skulle leda till slutsatsen att endast en uppdragstagare var möjlig, men på en praktisk nivå fanns inte någon annan möjlig uppdragstagare. Fru talman! Med anledning av vad som har framkommit vill utskottet understryka vikten av att upphandlingslagens bestämmelser följs inom Regeringskansliet och att detta görs med god marginal till de olika gränser som sätts i lagen. Regeringskansliets roll som föredöme för exempelvis landsting och kommuner gör detta särskilt viktigt. Om man inom Regeringskansliet inte klart och tydligt hanterar upphandlingarna med utgångspunkt i de gränser som ges i lagen, riskeras att upphandlingslagens regler urholkas. Detta gäller inte bara inom Regeringskansliet, utan det får också smittoeffekter på övriga myndigheter. Granskningen har visat att brådska i flera fall åberopats som skäl för att använda regler som egentligen kan anses som undantagsregler. De skäl för brådska som åberopats har som grund omständigheter som Regeringskansliet i princip kunde ha förfogat över i förväg. Det som har framkommit under granskningen visar vidare att tjänster i vissa fall har köpts utan att ett regelrätt upphandlingsförfarande genomförts. Otillräcklig dokumentation om vad som förekommit har också medfört att det finns oklarheter som försvårar en bedömning i efterhand. Enligt utskottets mening ger granskningen anledning till kritik mot det sätt som dessa upphandlingar skötts på. Jag tycker att det är värt att observera att det är ett enigt utskott som står bakom detta, bl.a. med anledning av en diskussion som förekom på förmiddagen där det sades att vi grävde ned oss i politiska skyttegravar och inte såg objektivt och konstitutionellt på frågorna. Här är det alltså ett enigt utskott som står bakom den kritik som jag har anfört. Jag yrkar slutligen, fru talman, på godkännande av utskottets anmälan i denna del.

Fru talman! Granskningsdebatten blir ofta, kanske helt naturligt, mest intensiv kring de frågor som utskottet inte är helt ense om, men det är också betydelsefullt att ta upp sådana frågor som Kerstin Kristiansson Karlstedt berörde och där vi är ense om bedömningen. Det område där konstitutionsutskottet har fått flest granskningsanmälningar avser upphandlingsfrågor. Det har gällt upphandlingsrutiner inom Näringsdepartementet och ett antal upphandlingar i samband med det s.k. Polenåret. En granskningsanmälan gäller Vad gäller Näringsdepartementet har konstitutionsutskottet gjort ett antal stickprovskontroller, där vi har gått igenom hur upphandlingsförfarandet har hanterats i olika fall. Vi har kunnat konstatera att man alltför ofta slarvar i rutinerna och gör direkta felaktigheter, utan att följa de regler som finns i lagen om offentlig upphandling, LOU, och som tydligt visar hur upphandling ska skötas. Vid ett flertal tillfällen där upphandling skett genom s.k. direktupphandling, i stället för som det ska vara en konkurrensutsatt upphandling, hänvisar man till brådska eller synnerligen stor brådska. Om man hänvisar till brådska ska man ha mycket exceptionella skäl, och så har inte varit förhållandet i dessa fall. Om man hänvisar till brådska för att försöka undvika en konkurrensutsatt upphandling, är det direkt felaktigt och allvarligt. Vid ett flertal tillfällen har även tilläggsavtal eller tilläggsbeställningar genomförts där beloppen varit så stora att ett nytt regelrätt upphandlingsförfarande skulle ha genomförts. Vad beträffar det s.k. Polenåret har vi konstaterat att upphandlingarna vid ett par tillfällen inte skötts på ett riktigt sätt. Tjänster har även där köpts utan att regelrätta upphandlingar har genomförts. Vad gäller IT-satsningen i Östersjöområdet, den s.k. Östersjömiljarden, har vi konstaterat att upphandling inte har genomförts. Det gäller ett helägt statligt bolag, Swedfund, som slutit ett avtal utan att något ytterligare bolag fick möjlighet att lämna anbud. Här hänvisar man till att det gällde biståndsprojekt som enbart skulle kunna genomföras av Swedfund. Vi har inte kunnat finna några belägg för att enbart detta bolag skulle komma i fråga. Här skulle en upphandling har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling. Det är naturligtvis viktigt att upphandlingslagens bestämmelser följs inom Regeringskansliet. Här ska man inte tänja på gränserna. Regeringen har en oerhört viktig roll som föredöme för andra myndigheter. Sköts inte upphandlingar på ett riktigt sätt av regeringen, ger det signaler till myndigheter och kommuner. Vi vet att detta inom landsting och kommuner på många håll runtom i landet är ett stort problem. Konstitutionsutskottet riktar kritik mot det sätt som dessa upphandlingar har skötts på. Konstitutionsutskottet har i sin granskning av upphandlingsfrågorna varit enigt i sin kritik. Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra att utskottet är enigt. Det visar att det inom detta område krävs mycket bättre rutiner.

Fru talman! För andra gången har KU behandlat en anmälan från mig angående kronförsvaret 1992. Jag börjar faktiskt känna mig som något av Don Quijote i den här frågan. Som jag ser det är en grundläggande förutsättning för politiken i en representativ demokrati att ansvar kan utkrävas. Så har inte skett när det gäller kronförsvaret. Det är alldeles uppenbart att kronförsvaret har varit av väldigt stor både ekonomisk och politisk betydelse för den svenska utvecklingen. Det innebar 50 000-60 000 konkurser och att en halv miljon människor gick ut i arbetslöshet. Det innebar kostnader i storleksordningen 100 Det är svårt att säga hur mycket det handlat om ackumulerat över tiden. Senast i höstas fick jag t.ex. uppgift om ett företag som hade gått i konkurs som en direkt följd av kronförsvaret. Den andra viktiga aspekten av kronförsvaret är lärandet. Dels har vi mycket att lära oss när det gäller allmänt stabiliseringspolitiska slutsatser kring kronförsvaret, dels kan vi dra slutsatser om vad ett ERM medlemskap innebär. Sverige är ju på väg in i EMU. Vad vi gjorde under tiden maj 1991 till november 1992 var att vi de facto var med i ERM. Vi har alltså provat EMU-konceptet i svensk politik med ett förfärligt resultat. Eftersom vi är på väg att bli medlemmar i EMU tycker jag att det är högst anmärkningsvärt att vi inte får en ordentlig kartläggning av vad kronförsvaret innebar. Kronförsvaret och dess följder var ett av de mest dramatiska ekonomiska förlopp vi hade i Sverige under 1900-talet. Jag är missnöjd med att KU inte gör ett tillkännagivande i den här frågan och beordrar regeringen att gå till botten i frågan. Jag är också mycket missnöjd med tredje statsmakten. Den har verkligen inte borrat i denna fråga. Det måste vara en av mediernas första och största uppgifter att gå till botten, kräva ansvar och kräva klarhet och tydlighet i dessa frågor. Jag är medveten om de konstitutionella svårigheterna att gå till rätta med detta. Men jag vill påminna om konstitutionsutskottets möjlighet att ta ett initiativ i den här frågan. När tredje statsmakten inte tar sitt ansvar måste konstitutionsutskottet känna ett ansvar för att vår styrelseform fungerar, är effektiv och kan leva upp till människors förväntningar.

Fru talman! Det är naturligtvis en oerhört viktig fråga som Bengt-Ola Ryttar tar upp. Den är oerhört viktig ur allmänpolitisk synvinkel. Kanhända är det så att man ur den vinklingen kan borra lite djupare i frågan. Dessutom kan man tillskansa sig, som också Bengt-Ola Ryttar själv sade, viktiga slutsatser av just det handlingsförlopp som föregick detta. Rent konstitutionellt har vi gjort vad vi kan i konstitutionsutskottet för att komma vidare. Tyvärr kommer vi inte längre rent konstitutionellt. Men allmänpolitiskt är frågan mycket viktig.
Fru talman! Jag tackar för det påpekandet. Jag hoppas att den här repliken kan innebära att vi i någon form kan gå vidare och vinna klarhet.

Fru talman! Under större delen av 90-talet har det svenska domstolsväsendets behov av reformer stötts och blötts. Insikten om behovet av reformer har funnits ganska allmänt bland ledande jurister och hos personal i domstolsväsendet över huvud taget. Det hade då varit naturligt att riksdagen efter år av utredande och diskussioner nu hade haft tillfälle att debattera frågan med ett utskottsbetänkande som grund som måhända varit mer samlat än det som nu finns på plats. Dessa tankar om behovet av en mer långsiktig politik med riktlinjer från regeringen och med en bred uppslutning från riksdagen har uttryckts bl.a. i en artikel i dag i Svenska Dagbladet, en av våra morgontidningar. Där säger presidenten i Göta hovrätt, f.d. generaldirektören för Domstolsverket Bertil Hübinette, följande: "Jag föreslår att riksdagen ålägger regeringen att skyndsamt presentera ordentligt utvecklade principer för huvuddragen av domstolsorganisationen samt tidplan, sätt och budget för dess genomförande. Vidare bör regeringen erinras om att domstolarnas verksamhet under reformeringstiden måste garanteras genom tilldelning av medel och chefer." Man kan fråga sig: Varför har vi då inte möjligheter i dag att få en debatt präglad mer av ett underlag och ett betänkande som har sin uppkomst i ett förslag från regeringen med breda principer och riktlinjer? Det är en fråga som jag ställer till regeringspartiets och majoritetens företrädare. Det har inte saknats, om man får uttrycka det så, signaler från de fyra huvudreservanterna och partierna att vi var intresserade av en diskussion på bred basis. Redan för några månader sedan när vi behandlade budgeten i höstas reserverade vi oss till förmån för att vi ville ha de långsiktiga riktlinjerna och principerna. Det kan inte ha varit regeringen främmande att det fanns ett intresse av att diskutera breda lösningar till gagn för det framtida domstolsväsendet. Det hade skapat en stor och kraftfull legitimitet i reformarbetet. Men regeringen har valt en annan linje. Min fråga är följande, och den bör besvaras här. Det tycker jag inte bara för att de fåtaliga här i kammaren - statsrådet är inte här, ser jag - ska höra det, utan också för att hela Domstolssverige ska höra det. Varför har socialdemokraterna valt konfrontationens linje? Ni har valt att helt nonchalera de önskemål som finns från huvudreservanterna om riktlinjerna. Ni har valt att nonchalera de önskemål som finns ute i domstolsväsendet om att det bör vara riksdagen som fastlägger långsiktiga principer och riktlinjer. Ni har valt en annan linje. Ni har suveräniteten att göra det så länge ni har majoriteten för det. Men det är önskvärt att ni förklarar varför ni har valt det. Det är också viktigt att fråga sig: Varför tycker ni - det är ju konsekvensen av ert ställningstagande - att riksdagen ska ha en så undanskymd roll i processen? Varför tycker ni socialdemokrater - med Ann-Marie Fagerström som talesman här - detta? Varför tycker era två bundsförvanter, Vänstern och Miljöpartiet, detta? Det har varit viktigare för regeringspartiet att samverka med dessa två partier än med de fyra andra, som i sina gemensamma reservationer markerar riksdagens roll. Det är en viktig fråga, och det är en viktig frågeställning som det finns all anledning att få belyst här i dag. Fru talman! Jag är personligen övertygad om att en huvudanledning till att reformarbetet ser ut som det gör - diskussionerna om reformeringen och de fåtaliga besluten om reformeringen av domstolarnas arbete - är det besparingsdirektiv som 1995 års domstolskommitté fick. Hade inte det direktivet varit medskickat är jag övertygad om att det hade varit mycket lättare att få en konstruktiv dialog och ett antal angelägna reformer till stånd. Ansvaret för just dessa besparingsdirektiv ligger helt och hållet på den som har skrivit dem, nämligen den socialdemokratiska regeringen. Ska man reformera domstolsväsendet - och vi kommer säkert allihop att här intyga att det behövs i olika avseenden - är det nödvändigt att inse att det också krävs pengar för att klara kompetensförstärkningen, kompetenshöjningen och andra saker som är viktiga. Det gäller inte minst att kunna få in den nya tekniken i domstolsväsendet. Det är lätt att man diskuterar domstolarna som vilken myndighet som helst. Det är viktigt att man i en sådan här debatt markerar domstolarnas absoluta särart i Sverige. Domstolarnas särart och självständighet tillförsäkrades i den tidigare regeringsformen från år 1809 och bekräftades i regeringsformen från år 1974. Därför är det lite motsägelsefullt när regeringen talar om rättsväsendet som en helhet och samtidigt pekar på domstolarnas och domarnas oberoende och särskilda roll. Om man är en kugge bland alla andra har man inte riktigt den särart som det påstås att domstolarna har, och ska ha, enligt regeringsformen. Min och Moderaternas uppfattning är alltså att vi saknar de långsiktiga riktlinjerna, och den avsaknaden av riktlinjer har vi markerat i reservationer till betänkandet. Det är också angeläget att reformarbetet genomförs planmässigt, att man inte bara låter reformarbetet rulla på. Det finns de som lite skämtsamt, men säkert med ganska mycket allvar, säger att när någon lagman går i pension eller när någon lagman av annat skäl inte kan fortsätta sin tjänst händer det någonting; då blir det fart på omstruktureringen i den landsändan och det länet. Jag tror att det är väldigt olyckligt att ett reformarbete präglas av den uppfattningen. Rätt eller fel, men den bilden är entydig, inte bara bland ett antal opponenter till Socialdemokraterna utan också ute i Domstolssverige och i domstolsväsendet. Flera inlägg bland höga jurister markerar ogillandet av den här typen av reformarbete. Det är alltså viktigt att se till att få långsiktighet, en tidsplan. Det är inte minst viktigt för personalen inom domstolsväsendet, som annars år efter år får leva med osäkerhet om framtiden. Det är också viktigt när man sedan fastställer domkretsar, domsagor, att de ska regleras i lag. Regeringen har alltså valt en annan linje, och det är möjligt för regeringen att göra så, som har sagts tidigare. I och för sig, fru talman, finns det ju, med anledning av den skrivelse där regeringen berättar vad som har hänt och vad som är på gång, möjlighet för riksdagsledamöter och partier att motionera och ifrågasätta. Men det är uppenbarligen så - jag återkommer till det - att de tre partier som bildar majoritet tycker att riksdagens roll ska vara den lite blygsamma, i efterhand bekräftande och godkännande, inte det kraftfulla organ som anger riktlinjer för framtiden och som regeringen och myndigheten, Domstolsverket, sedan har att rätta sig efter. Varför denna inställning till Sveriges riksdag? Den är obegriplig för mig, för de partier som har reserverat sig mot detta synsätt och, vågar jag påstå, ute i domstolsväsendet bland höga jurister, bland jurister på mellannivå och bland all personal. Förklara gärna! Vi väntar med stort intresse på att få veta varför riksdagen ska spela denna undanskymda roll. Det finns en hel del frågor och riktlinjer som är viktiga att ta upp i det framtida reformarbetet. I ett antal motioner har vi moderater presenterat detta, och jag kan peka på några bitar. Domstolsverkets instruktion bör läggas fast i lag och underställas riksdagen. Tyngdpunkten i den svenska rättsordningen ska ligga i första instans. För att säkerställa kvalitet i dömandet ska vissa mindre tingsrätter administrativt knytas till en större samordnad domstol i en domkrets. Domstolarna ska ges organisatoriska förutsättningar att renodla domarrollen genom beredningsorganisation. De allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, ska utveckla ett allt närmare samarbete med den uttalade målsättningen att de två organisationerna på sikt kan slås samman. Domstolsverkets roll antyddes i en av dessa punkter och finns också aktualiserad i reservation nr 8. Enkelt uttryckt kan jag säga att vi uppfattar att det är nödvändigt att göra en översyn av Domstolsverkets ställning och funktion i förhållande till domstolarna. Det här tycker vi att regeringen snarast bör utreda. Den nuvarande konstruktionen tycker vi ärligt talat ger regeringen via Domstolsverket ett alltför stort inflytande över domstolarna. Man kan på olika sätt, inte minst i budgetprocessen, mycket tydligt styra i det här reformarbetet, som det kallas, som pågår ute i landet. Vi tycker att den modell som finns i Danmark, där servicemyndigheten, Domstolsverket, lyder direkt under riksdagen, är mycket intressant. Vi tycker alltså att regeringen och en utredning som regeringen tillsätter bör ta till sig det och fundera över om det inte också i Sverige vore en lämplig konstruktion. Då säkerställs att Domstolsverket, eller domstolsstyrelsen, lyder under den högsta lagstiftaren, riksdagen, och icke under någon annan. Det markerar rättsväsendets, domstolarnas, särart. Domstolsverket och dess gd är inte som vilken annan myndighet och gd som helst, utan man intar en särställning och har då möjlighet att lyda direkt under riksdagen. Detta önskar vi i reservationen. Det är också viktigt att på det sättet skapa ett förtroende mellan aktörerna i domstolsväsendet. Bertil Hübinette tar upp just detta i sin artikel, som han har gett rubriken "Sätt press på regeringen i domstolskrisen". Bara rubriken antyder allvaret i läget. Han säger följande: "Men man bör samtidigt inse, att förtroendet mellan alla aktörer inom domstolsväsendet är en nödvändig förutsättning för ett gott samfällt resultat. Eftersom tveksamheten inför verkets nya roll i skilda sammanhang numera markerats med eftertryck och av framstående företrädare för domstolarna, bör man enligt min mening föranstalta om en översyn i någon form." Helt uppenbart går vi på samma linje, en hel del höga jurister och de reservanter som uttrycker en oro för utvecklingen inom Domstolsverket. Det är ingen tvekan om att det arbete som Domstolsverket gör, och säkert med förtjänst försöker göra, riskerar att tappa sin legitimitet om den förtroendekrisen fördjupas. Det är allvarligt. Fru talman! Jag vill också säga några ord om det reformarbete som pågår ute i landet. Varje vecka, eller nästan varje dag, kommer oss till handa en lång rad klipp om förändringar ute i Domstolssverige. Det pågår ett intensivt arbete ute i de små tingsrätterna, i dialog även med de större, med att finna former för att säkerställa och utveckla existensen av de nuvarande tingsrätterna i någon form. Det finns en stor öppenhet för att resonera i termer av vidgade domkretsar och samverkan på olika sätt. Men det finns ändå en önskan och en övertygelse om att de som små tingsrätter har en framtid. Jag tror att det är viktigt att ta fasta på denna vilja att stå i allmänhetens tjänst. Många av oss är ute och reser och träffar företrädare för tingsrätterna. Jag var för en tid sedan i Sunne i Värmland och kunde konstatera att ett mycket konstruktivt arbete pågick tingsrätterna emellan, där all personal på olika sätt var inbegripen. Men man hyser en stor oro för att man genom de budgetdirektiv och de budgetbeslut som Domstolsverket tar kommer att få svårt att hävda de små tingsrätterna. Det är ingen tvekan om att om planerna på att föra över lokalkostnaderna på de små tingsrätterna kommer till stånd kommer de små tingsrätterna nästan inte att ha någon möjlighet att klara de kostnaderna. Nödvändigheten att där finna lösningar betonades, bl.a. av lagmannen i Det finns också exempel på att man går över länsgränserna, som många gånger uppfattas som heliga. I min hemtrakt Ljungby samarbetar man över länsgränsen med Värnamo tingsrätt, för att minska sårbarheten och för att utveckla och säkerställa en framtid för tingsrätterna där. Det är ett exempel på detta. Vi moderater har sagt att större domkretsar är ett sätt att hantera det. Bara det nu inte blir så, fru talman, att det blir ett övergående fenomen och att de minsta tingsrätterna ganska snart upptäcker att de inte har möjlighet att leva vidare. Låt mig avsluta med ett par synpunkter på en reservation som vi från moderat sida inte står bakom och som rör inskrivningsväsendet. Jag vill gärna vara personlig och säga att jag själv har tvekat hur man ska hantera detta. När vi tog beslutet för några månader sedan villkorade ett antal partier detta och sade att endast under förutsättning att regeringen lägger fram långsiktiga riktlinjer för reformeringen av tingsrätterna, domstolsväsendet, är vi beredda att acceptera en nedläggning av inskrivningsverksamheten på varje tingsrätt och koncentrera den till sju orter. Nu föll vår reservation, och det blev regeringens förslag som segrade, ganska väntat. Beslutet blev då att koncentrera all inskrivningsverksamhet till sju orter. Några var händelsevis gamla förbandsorter som hade behov av kompensatoriska åtgärder, om man får uttrycka det så, fru talman. Det här börjar man nu få en överblick över. Personalen följer inte med, bara en bråkdel, några procent, följer med. Arkivfrågorna är olösta och skapar stora problem. Det finns anledning att tro att det kommer att bli dyrare. Det kommer att skapa problem bland personalen. Många av dessa personer är över 50. Det kommer att bli stora sociala problem för dem. Jag må säga att det är med stort intresse vi säkert kommer att få följa hur en fördyring kommer till stånd, hur servicegraden under en ganska lång tid kommer att sjunka. Det är djupt olyckligt. Men vi har ändå från moderat sida landat på att inte riva upp detta. Det var med stor tvekan vi landade där. I reservation 12 om delgivningsförfarandet påpekar vi ett ständigt återkommande ämne, problemet med inställda förhandlingar i våra domstolar. Vi menar att man med mer av privata delgivningsalternativ och auktoriserade stämningsmän skulle öka effektiviteten och därmed minska antalet inställda rättegångar. Avslutningsvis, fru talman, kan man bara konstatera att vi är alla överens om vikten och nödvändigheten av reformarbete. Jag är alldeles övertygad om att de besparingsdirektiv som Domstolskommittén en gång hade har försenat, försvårat och delvis på vissa håll omöjliggjort detta. Jag är övertygad om att om man ska kunna reformera domstolsväsendet och säkerställa kompetensen måste man se till att de duktigaste juristerna söker sig till domarbanan - för det är, fru talman, mycket viktigt att människor döms och bedöms i domstolarna av skickliga jurister - och inte söker sig till andra yrkesbanor. Det är viktigt att göra domarbanan attraktiv i många bemärkelser - det handlar inte bara om lönen. Sammantaget gäller också att domstolsväsendet snabbt måste få in ytterligare modern IT-teknik. Det gör det också möjligt att samverka tingsrätter emellan och skapa förutsättningar för många små tingsrätter att leva vidare. Allt detta, fru talman, kräver mindre tal om besparingar och mer tal om och framför allt handling i form av att nya resurser måste komma till domstolsväsendet. Det finns tecken på detta i den treårsplan som är lagd. Jag vet ledamöter som aktivt i Domstolsverkets styrelse har drivit upp anslagsäskandenivån. Jag tycker att det är glädjande att de har lyckats. Sammantaget måste domstolsväsendet med sin karaktär av självständighet också från lagstiftaren, riksdagen, tillförsäkras resurser så att man får ett domstolsväsende som erbjuder det yppersta av juridisk kompetens med långsiktig utveckling.

Fru talman! Vi ska nu fortsätta att diskutera regeringens skrivelse om det framtida domstolsväsendet. Vi kristdemokrater yrkar bifall till reservation 3 under mom. 3. Vi står också bakom våra övriga reservationer men för tids vinnande yrkar vi bara bifall till reservation 3. Det här med det svenska domstolsväsendet har det möjligen gått lite troll i. Det är egentligen märkvärdigt att vi här i kammaren diskuterar en så väsentlig del i vårt samhälle och vår rättsordning som domstolsväsendet är i form av en skrivelse från regeringen. Domstolarna är något utomordentligt centralt och viktigt, det är vi alla överens om. Dess särart och värdet av dess oberoende är vi också överens om. På sin tid tillsattes Domstolskommittén för att se över domstolsväsendet. Vi vet också att kommittén misslyckades med sitt arbete i den meningen att man parlamentariskt inte kunde komma överrens om en nedskärning av antalet tingsrätter. Det här hängdes upp lite grann på att man hade ett besparingsbeting. Det kunde man liksom inte leva upp till. Men bakom detta låg också en ganska utbredd uppfattning om värdet av att behålla i stort sett den domstolsstruktur som vi har. Då tänker jag kanske särskilt på de små tingsrätterna. Även den borgerliga regeringen gjorde ju på sin tid försök att minska antalet tingsrätter, men det gick inte så bra. Och Domstolskommittén lyckades som sagt var inte heller. Då skulle man möjligen kunna tänka sig att den här frågan fick bero, eller i vart fall att den angreps på något annat sätt. Men regeringen har valt en annan väg, en som jag uppfattar det ganska udda väg. Först skulle jag bara vilja konstatera att man kan ifrågasätta reformbehovet. Låt oss säga att man nu är överens om att vi inte ska göra några besparingar på de allmänna tingsrätterna - det är ju uttalat nu att det är fråga om kvalitet. Är det då något problem med kvaliteten på de domar som vi får från tingsrätterna? Såvitt jag vet, fru talman, så finns det inte någon utredning om detta, åtminstone inte någon som har presenterats här i kammaren. Tvärtom har jag genom åren tagit del av olika genomgångar av dessa ting. De visar inte annat än att tingsrätterna håller en ganska hygglig kvalitet. Och många gånger är det så att de mindre tingsrätternas domar är bättre än övriga. Min erfarenhet är att det ofta är så att ju större domstolen är, desto mer bekymmer har man. Och de största bekymren har man i Stockholms tingsrätt. Då tänker jag framför allt på långa handläggningstider och över huvud taget en opersonlig, byråkratisk och trist handläggningsform, medan de små tingsrätterna präglas mer av en stor tillgänglighet, en stor omsorg och ett mycket grannlaga angreppssätt på de problem som man har. Man kan alltså fundera över om det verkligen finns något reformbehov. Jag ifrågasätter det. Tingsrätten, den lokala domstolen, är navet kring vilket det lokala rättslivet rör sig i bygden. Så har det varit i alla tider, och jag tror att det är ett omistligt värde att ha det på det sättet. Tyvärr har vi under den tid som jag har varit i justitieutskottet, under den förra mandatperioden, sett en kontinuerlig centralisering av åklagarväsendet, polisen och då indirekt av advokater och även kronofogdemyndigheter. Hela rättsväsendet har alltså centraliserats. Det är i och för sig ett egendomligt fenomen under den tid då Centerpartiet var det parti som stödde regeringen. Men så har det i alla fall blivit. Och grundtanken var nu att man på något sätt även skulle minska antalet små tingsrätter. Men det blev ju stopp där. Så nu har man fått en obalans. Om man ska ha ett levande lokalt rättsliv så måste man ha en tingsrätt. Och jag tror att man så att säga kan gå ganska långt ned. Men som tumregel borde tingsrätten ha arbete för tre-fem ordinarie domare. Vill man då ha ett lokalt rättsliv får man se till att domstolen får erforderligt arbete. Det kan man göra genom ändrade domkretsar, genom ändrad måltilldelning mellan den allmänna tingsrätten och de allmänna förvaltningsdomstolarna och i viss mån faktiskt genom ett fungerande rättsliv. Vi får ju inte glömma att rättsväsendet är inne i en utomordentlig svacka. Vi har ju inte ett polisväsende som fungerar. Åklagarna börjar komma i gång. Det är väl möjligt att vi om några år faktiskt får ett fungerande rättsväsende, och då behövs domstolarna även på lokal nivå. Jag skulle rent allmänt vilja säga att domstolen ska ha så att säga en egen identitet. Den ska vara som en avgränsad institution inom sitt område. Vad är det som nu har hänt? Jo, nu har regeringen via Domstolsverket börjat med olika projekt och börjat greja och dona ute bland domstolarna. Och detta är naturligtvis i mångt och mycket för oss som har varit med ett tag ett nästan artfrämmande sätt att närma sig den här delen av rättslivet. Och det är ju ingen tvekan om att stämningen ute på domstolarna inte är särskilt god, och i viss mån med all rätt, tycker jag därför att även om man inte motsätter sig förändringar så tycker man att det sätt på vilket man arbetar är djupt otillfredsställande. Egentligen skulle Domstolsverket vara en central serviceorganisation för domstolarna. Men det håller på att bli något slags huggmejsel som regeringen använder för att stöpa om inom detta område. Jag tycker att det är så mycket mer anmärkningsvärt när man har haft sådana problem att i vanlig demokratisk ordning förankra sådana förändringar. En annan metodik som man använder sig av är att söndra och härska. På något sätt hackar man sönder den här frågan, och sedan spiller man ut det lite grann från tid till annan här i kammaren, och kontinuerligt läggs den ena tingsrätten efter den andra ned utan att det så att säga blir något samlat grepp. Det är också utomordentligt olyckligt. Tidigare var nästan alla partier mot nedläggning av tingsrätter. Någon enstaka kunde man möjligen tänka sig, men i princip ville man bevara tingsrätterna. Men på något sätt har regeringen nu lyckats med konststycket att få igenom nedläggningar av tingsrätter med en hyggligt ökande hastighet. Jag ska också säga något om kvalitet. Man kan naturligtvis tänka sig att man tar en domstol med en enda domare. Det är inte så lyckat. Det går att ordna ett målflöde. Men man ska naturligtvis inte också ta bort inregistrering av bouppteckningar och inskrivningsverksamheten som är två väl fungerande verksamheter som man nu river ut. Det är också egentligen obegripligt. Jag har aldrig varit med om att det har varit något problem med den verksamheten. Vi har alltid varit mycket nöjda med domstolarnas sätt att hantera dessa frågor. Det har blivit något slags renodlingshysteri, så att man ska riva upp det som fungerar mycket bra. Dessutom skänker det en väldig tilltro till den hantering som domstolarna där har ägnat sig åt. Men det hade också varit bra att bevara ett underlag för rimligt lokalt förankrade domstolar. Beträffande Domstolsverkets roll får jag väl inskränka mig till att säga att det måste ske någon form av förändring. Man kan inte ha det på detta sätt med någon gammal Gustav Vasa-modell, ett fogdevälde, inom domstolarna där de far omkring i grupper från en central myndighet och rotar i enskilda tingsrätter. Vi måste väl kanske titta på det danska systemet där man har institutionaliserat detta under riksdagen. Och det sker på ett sådant sätt att domstolens integritet inte är i fara. Ett exempel är att Högsta domstolen förhandlar med Domstolsverket om sina anslag. Det är ju egentligen ganska egendomligt att landets högsta domstol sitter i en vanlig förhandlingssituation om sin ekonomi med regeringen, alltså landets verkställande organ. Det är alltså något konstitutionellt fel. Det har också visat sig att Domstolsverket använder anslagstilldelningen som ett sätt att dräpa vissa domstolar. Det är lätt att sedan komma och säga att domstolen går med på att bli nedlagd, eftersom man inte har några resurser och ingen verksamhet är möjlig att upprätthålla. Då är det ju bättre att den blir nedlagd. Men inledningen var ju att man inte fick några pengar. För att avgränsa detta något ska jag bara säga att vi har sagt av vi skulle ha en lag om domkretsar och en lag om tingsrätter. Det är faktiskt naturligt att de här delarna regleras i lag. Vi lagstiftar egentligen om det mesta här. Men att en så central historia som landets domstolsindelning inte ligger hos riksdagen måste vara fel. Vi är helt överens om detta inom oppositionen. Vi har också synpunkter på det här att allmänna tingsrätter och förvaltningsdomstolar på sikt bör läggas ihop. Som ett exempel kan jag nämna att Regeringsrätten häromdagen kom med en dom som strider mot Högsta domstolens praxis. Vi har två högsta domstolar, som alltså dömer olika. Så kan man ju inte ha det. Inskrivning av bouppteckningar jag sagt att vi ska ha kvar. Telefon och video har jag pratat om tidigare. Vi tycker nog att man ska vara mycket varlig med att ta in för mycket teknik i våra domstolar. Jag kan inte låta bli att säga någonting om delgivning, vårt älsklingsämne, som jag tror att vi har avhandlat här ett antal gånger varje år. Nu senast kommer jag ihåg att Kia Andreasson var uppe och pläderade för saken. Det finns en positiv skrivning om detta, men bara i anden. I sak är det ganska märkvärdigt att man fortfarande trevar sig fram i betänkandet och inte har sjösatt det här med privat stämningsmannadelgivning. Alla nämndemän och vem man än talar med är synnerligen uppbragta över alla dessa inställda förhandlingar och det trassel i maskineriet som bristande delgivning har inneburit. Därför tycker jag att man ska ta sig samman nu och sjösätta detta, så att vi får den biten att fungera. Jag ser att min tid är ute och ber att få tacka för mig, fru talman.

Fru talman! Rättsväsendets uppdragsgivare är landets medborgare. Vårt krav på domstolsväsendet är att det är organiserat för att kunna avgöra ärenden och mål rättsenligt, snabbt och med hög kvalitet samt att det är lättillgängligt för uppdragsgivarna, alltså medborgarna. Detta är kärnan i synen på domstolsväsendet, och det perspektivet borde vara den primära och yttersta utgångspunkten för alla reformer av domstolsorganisationen. Detta borde ha fått större genomslag i argumenteringen i handlingsplanen. Detta medborgarperspektiv är enligt Centerpartiet av helt avgörande betydelse för att man ska kunna slå vakt om närheten och tillgängligheten till hela rättsväsendet, inklusive domstolarna. Tingsrätternas lokala förankring har århundradenas hävd och en stor betydelse för rättskipningens anseende och genomslagskraft bland medborgarna. Lokalt förankrat dömande är av betydande värde för rättskipningen, inte minst med hänsyn till den personoch ortkännedom som sådana domstolar besitter. I ett mer centraliserat domstolsväsende riskerar man att äventyra detta vitala inslag i vår rättskipning. Den handlingsplan som föreligger speglar inte helhetstänkandet utan förespråkar tyvärr nedläggning av ett antal tingsrätter runtom i landet. Det är Socialdemokraterna som med Vänsterns och Miljöpartiets hjälp står bakom detta. Jag uppehåller mig särskilt vid Miljöpartiet, som i en partimotion tidigare har sagt sig värna om lokal och folklig förankring. Jag är verkligen förvånad. Domstolarnas unika ställning i jämförelse med andra samhällsorgan uttrycks i regeringsformen och bekräftas i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, liksom i FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna. Domstolarna är medborgarnas yttersta garanter för rättssäkerhet och rättstrygghet. Oberoende och oavhängiga domstolar är en fundamental princip i en demokratisk rättsstat. Det är därför angeläget att det pågående förändringsarbetet inom domstolsväsendet och det sätt på vilket det bedrivs av Domstolsverket inte på något sätt urholkar domstolarnas oberoende och oavhängiga ställning. Domstolarnas ställning har aldrig varit svagare än i dag. Det kunde vi läsa i dagens press, och det ligger mycket i det. Regeringen säger att man vill ha ett starkt, oberoende svenskt domstolsväsende. Det måste man dock ifrågasätta, och därför håller jag med om att det verkligen behövs en översyn. I den här viktiga frågan om vårt domstolsväsende kommer det en skrivelse till riksdagen med information. Det kommer inte någon proposition med ställningstagande till varje enskild tingsrätt. Jag noterar också att om det här verkligen hade varit en viktig fråga för regeringen så hade vi kunnat se justitieministern här i denna viktiga debatt. Den fortsatta utvecklingen och förändringsarbetet måste emellertid byggas underifrån. Man får använda sig av de domstolsanställdas kunskaper, erfarenheter och engagemang snarare än att driva på uppifrån. De domstolsanställda måste i större utsträckning än vad som nu är fallet få inflytande över och känna delaktighet i förändringsprocessen. Centerpartiet instämmer i att domstolsväsendet behöver både reformeras och moderniseras. Samhällets komplexitet ökar hela tiden, samtidigt som flera av de yttre faktorerna som påverkar domstolsväsendet förändras i allt snabbare takt. Att domstolsväsendet fungerar i en föränderlig värld är emellertid inte någon nyhet. Det nya är den dramatiska ökningen av förändringstakten. Den säkerligen viktigaste orsaken till denna dramatiska ökning av förändringstakten i samhällslivet är genombrottet för informationstekniken. Jag anser att informationstekniken gör det möjligt att bibehålla ett decentraliserat domstolsväsende, eftersom den erbjuder avancerade arbetsredskap för att kunna följa med i rättsutvecklingen och ha en bred och effektiv samverkan i hela vårt rättsväsende. Centerpartiet är berett att ta sitt ansvar för en modernisering av domstolsväsendet. Men förändringarna måste ta fasta på det goda i dagens domstolsorganisation och därmed utgå från ett decentraliserat rättsväsende. Domstolsorganisationen måste få en bred politisk förankring, och varje förändring av domstolsorganisationen ska föregås av ett riksdagsbeslut, precis som vi sagt här tidigare i debatten. Denna ordning bör komma uttryck i lagtext. Det är alltså otillräckligt och långt ifrån tillfredsställande att regeringen fortlöpande informerar riksdagen om pågående och planerade reformer. Riksdagen måste kunna påverka och ha inflytande över reformarbetet. Inte minst måste riksdagen kunna stå till svars inför sina uppdragsgivare, det svenska folket. Intill dess att riksdagen har återtagit rätten att besluta om sådana förändringar, bör det inte vara möjligt för regeringen att lägga ned någon tingsrätt. Hur påtagliga eller omfattande konsekvenserna av omvärldsförändringarna och de krav som dessa genererat gentemot domstolsväsendet är, t.ex. vad gäller kraven på specialisering och kompetensutveckling, kan man ju diskutera. Sedan en lång tid tillbaka har målen i domstolarna blivit långt mer komplicerade och tunga att handlägga. Den ökade internationaliseringen och antalet mål med EG-rättslig anknytning har dock hittills inte satt några tydliga spår i målen eller tillflödet av mål. I det längre perspektivet finns det ändå goda grunder för att anta att den situationen kommer att förändra arbetet i domstolarna. Det är viktigt att domstolsorganisationen då håller en hög beredskap och står väl rustad för en sådan utveckling. För att domarbanan ska ha attraktionskraft och underlätta rekrytering är det dessutom angeläget att möjligheter till specialisering kan erbjudas. Men man kan inte sätta likhetstecken mellan specialisering och centralisering. Påståendet att det skulle vara svårt för de små tingsrätterna att tillgodose allmänhetens krav på service saknar förankring i verkligheten. Regeringen utgår, utan att ha några belägg för sin åsikt, på förhand från att större domstolar ger bättre förutsättningar för en förbättrad verksamhet i domstolarna. Handläggningen kan förbättras vad gäller kvalitet, och servicegraden kan öka. Dessutom kan domstolens service till allmänheten förbättras liksom säkerheten. Så framhölls det i skrivelsen. Vi hörde ju nyss tidigare talare säga: ju större domstol desto större bekymmer. Jag vill instämma i att det är iögonfallande att frågan om vilken storlek den mest effektiva domstolen bör ha liksom nackdelar med stora samorganiserade domstolsorganisationer inte har diskuterats på något sätt i denna handlingsplan. Det hade varit värdefullt med en analys av de svårigheter, inte minst utifrån medborgarperspektivet, som en stor samlokaliserad domstol brottas med. Det är svårt att inse att kvaliteten i den dömande verksamheten skulle förbättras endast av det skälet att fler domstolsanställda vistas i samma tingshus, om det nu är det som avses. Centerpartiet ser med oro på de sparkrav som domstolarna har varit utsatta för. Vi har befarat att sparkravet kommer att gå ut över de mindre tingsrätterna och leda till en centraliserad tingsrättsorganisation. Den pågående utvecklingen i dagens domstolsväsende och regeringens skrivelse förstärker tyvärr våra farhågor att den utveckling och förnyelse av domstolsväsendet som är nödvändig och påkallad går i en ensidigt centraliserad riktning. Den sker på bekostnad av en decentraliserad domstolsorganisation. Detta ser vi från Centerpartiet som mycket olyckligt. Centerpartiet anser att de mindre tingsrätterna ger närhet, tillgänglighet och korta handläggningstider. Det finns person och lokalkännedom. Det är ett lokalt dömande. Allt detta motverkar anonymitet och ger offentlighetsprincipen ett konkret innehåll. Jag har flera gånger i tankarna jämfört domstolsorganisationen med centraliseringen i sjukvården. Jag tycker att man kan dra lärdom av det som händer. Vi har tidigare diskuterat centralisering inom åklagarväsendet. Riksåklagarens rådgivande nämnd var på besök i åklagarkammaren i Helsingborg förra veckan. Där hade man planer på att dela åklagarkammaren. Jag tycker att vi bör vara försiktiga med centraliseringen och de stora enheterna och verkligen analysera innan man tar sådana steg. Tidigare i debatten om inskrivningsmyndigheten krävde vi att man skulle ta allt på en gång och ha en plan över det hela så att vi verkligen kan se hur man på bästa sätt kan arbeta inom domstolsorganisationen. När man nu studerar vad som är på gång finner man att det verkligen är en stor kompetens som går förlorad. Det har vi inte råd med i den situation vi befinner oss. Det är svårt att hitta den kompetensen någon annanstans; för att inte tala om den stora kostnadsökning det innebär. Det har vi tydligt sett. Denna fråga lyfte också Anders Högmark fram. Samtidigt som resursförstärkningar nu måste komma domstolsväsendet till del, för att inte kvaliteten i verksamheten ska äventyras, är det viktigt att den påbörjade reformeringen och moderniseringen inte avstannar. Att ytterligare ompröva och vid behov förändra arbetsformer, organisation och regler är nödvändigt. Det är ett ännu oavslutat arbete. Detta gäller inte minst domarutbildningen. Centerpartiet är positivt till att domstolsväsendet anammar teknikutvecklingen och de möjligheter denna medför, men vill i sammanhanget betona nödvändigheten av en helhetssyn på rättsväsendets teknikanvändning. Det är angeläget att rättsväsendets olika aktörer - på ett effektivt och säkert sätt kan utnyttja tekniken. De moderna tekniska hjälpmedlen inom rättsväsendet måste kunna samordnas för att effektivt kunna utnyttjas. Det är angeläget att de enskilda domstolarna har möjlighet att efter sina lokala förutsättningar utforma sin beredningsorganisation. Behoven av en beredningsorganisation varierar bl.a. beroende på domstolarnas storlek och läge. Centerpartiet är positivt till en renodlad domarroll och därför positivt till att regeringen avser att föra över sjöfartsregistret och inskrivningar om företagshypotek till andra myndigheter. Likaså ställer vi oss positiva till att domstolarna i högre utsträckning rekryterar specialister i bl.a. administrativa frågor och på IT-området från andra personalkategorier än den traditionella domstolspersonalen. Det har vi sett tydliga exempel på i de andra organen inom rättsväsendet. En ökad rörlighet och yrkesväxling inom rättsväsendet är av stort värde enligt vår mening. Att öppna domarbanan för andra yrken inom rättsväsendet är därför mycket angeläget. Rättsväsendet berikas av att erfarenheter från olika myndigheter utväxlas och korsbefruktas. Jag vill nämna notarietjänstgöringen. Vi har även tidigare menat att det är angeläget att uppdra åt Domstolsverket att göra en översyn av antagningen till notarietjänstgöringen och sambanden med juristutbildningen. I dag antas 30 % av studenterna till notarietjänstgöring. Urvalskriterierna hänför sig enbart till studiemeriter. Det har skapat en väldig betygshets och en dålig arbetsmiljö. Högskoleverket har kommit med en rapport som också kräver den här översynen. Det har kommit så långt att det antagligen kommer att anammas. För min och Centerpartiets del är det viktigaste att det händer något på det här området och att man kommer åt åtgärden. Jag har inget emot prestigeförlusten. Till sist vill jag nämna nämndemannaväsendet. Jag välkomnar att det ska skapas en utredning när det gäller nämndemännens situation. Det är en otroligt viktig demokratisk del av den dömande verksamheten, men den måste fungera på ett bättre sätt. Jag välkomnar verkligen den utredningen. Fru talman! Jag står bakom alla Centerpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 2, om lokal förankring. Tack.

Herr talman! Jag skulle vilja höra en sak. Gunnel Wallin har talat länge, vackert och övertygande om värdet av ett lokalt rättsliv och de små tingsrätterna. Jag undrar varför inte Centerpartiet då biträder vår reservation om att bevara inskrivningsväsendet med avseende på fastigheter och bouppteckningsverksamhet vid tingsrätterna.
Herr talman! Vid den debatten, när det ärendet var upp i kammaren, reserverade vi oss i frågan. Eftersom detta är ett fattat beslut får man enligt demokratiska former finna sig i det. Det är läget.
Herr talman! Det ligger mycket i det, men å andra sidan kan vi konstatera att detta på intet sätt har verkställts. Det ligger lite på framtiden. Möjligheten finns fortfarande att riva upp beslutet. I den meningen skulle väl inte demokratin störas av att vi markerade att man skulle tänka om i den här delen.
Herr talman! Jag kan förstå resonemanget. Jag har noga följt detta, och det var därför jag också kunde säga att det är en otroligt stor kompetensförlust när denna personal inte följer med. Vi har också kunnat se i äskandena vilka stora kostnader detta medför. Det är inte omöjligt att vi kommer tillbaka utifrån det läget, men i nuläget har jag inte den ståndpunkten.

Herr talman! I skrivelsen redovisar regeringen planerade förändringar av tingsrättsorganisationen. Men man säger också att regeringen hädanefter även ska återkomma till riksdagen om hur förändringsarbetet utvecklas. Efter att själv som ledamot ha deltagit i 1995 års domstolskommitté har jag kunnat tränga in i problematiken som gäller förändringspotentialen inom domstolarna i första instans. De direktiv som kommittén fick kunde inte omsättas i praktiken. Det är kanske svårt för justitieutskottets ledamöter att förstå de här turerna. Men efter att ha deltagit i det här arbetet tycker jag ändå att regeringens förhållningssätt är det bästa. Med mitt arbete som utgångspunkt skulle jag vilja säga att det inte går att lägga en mall för hur tingsrätterna ska utvecklas i hela landet. Sverige ser så hemskt olika ut geografiskt och befolkningsmässigt. Jag tycker att jag hör detta också i den samstämmiga kritiken från oppositionen. Jag tycker alltså att förhållningssättet är bra. Man säger att förändringar är nödvändiga. Det är ett genomgående tema. Men sedan tycker jag att det är väldigt otydligt. Vilka förändringar är det man vill ha? Det var ännu mer otydligt i Domstolskommittén där alla partier hade var sin representant. Det oppositionen nu efterfrågar gjordes där. Diskussionen fördes och förslagen till förändringar framställdes. Men det hände ingenting. Visserligen kunde man väl enas någorlunda om att de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna skulle kunna närma sig varandra, och det har ju framförts här i dag också. Jag tycker att regeringen har sagt det också i skrivelsen. Man börjar med administrativt samarbete och tänker gå längre, men det är inte så lätt att slå ihop dem plötsligt. Det visade sig i Domstolskommitténs arbete att man över huvud taget inte kan göra snabba förändringar. De här olika rätterna i första instans är så pass olika att man får gå varsamt fram. På lång sikt finns det möjligheter, men det är inte så enkelt att slå ihop dessa domstolar i dag. Vi har ju uppvaktats i utskottet av företrädare för förvaltningsdomstolens jurister som säger att det inte går att göra så i dagsläget. Vi har diskuterat det här problemet förut. Sedan säger man att det finns en avsaknad av riktlinjer och att vi inte har diskuterat detta. Men jag säger att det har diskuterats i Domstolskommittén. Vi diskuterade i flera år. Det var ingen som kunde se att man skulle kunna lägga ned så många tingsrätter som var föreslaget. Men att inte göra någonting och inte föra samman till större enheter över huvud taget hade vi också olika synpunkter på. Jag tycker att Rolf Åbjörnsson är lite vag i sin åsikt om detta. Först säger han att små tingsrätter är bra och har argument för det. I en annan mening tycker jag mig höra att man inte kan ha mindre än tre-fem domare. Vad är små tingsrätter? Vilken är definitionen på det? I direktiven till kommittén stod det att domstolsstorleken skulle vara åtta-tio domare. Det var ingen som kunde tycka att det var bra i hela landet. Men där det går, där avstånden är små, är det självklart att man kan slå ihop domstolar och att en domare inte är det ideala. Det var nästan ingenting som kom fram som tydde på att det var bra med en domare i dag. Det är inte heller fel att göra det när lagmannen blir pensionerad. En domare kan ju inte sägas upp. Han är oavsättlig. Då är det väl naturligt och bra att man väntar tills den domaren pensioneras. Jag tycker att det är utmärkt. Sedan har vi detta med lokal förankring. Det är precis det som sker. Det är väldigt intressant att se att det som föreslogs i en proposition 1969, och som refereras till i betänkandet, faktiskt är hållbart än i dag. Då slog man fast att riksdagen skulle godkänna riktlinjerna om att domkretsarna inte borde vara mindre än att de gav arbetsunderlag för minst tre domare. Det är ett ganska bra genomsnitt. Avstånd och kommunikationsmöjligheter skulle beaktas i det särskilda fallet. Det är precis det vi kom fram till i kommittén. I norra Sverige är avstånden enorma. Eftersom jag är från södra Sverige blev jag väldigt förvånad att det kunde vara sådana avstånd. Naturligtvis måste vi göra skillnader för befolkningen som bor där. Vidare innebar riktlinjerna att reformen skulle ske successivt av hänsyn till uppkomna personal och lokalproblem. Det tar man också hänsyn till i resonemanget i den här skrivelsen. Man ska inte lägga en mall ovanifrån och säga att så här ska det vara. Det har ju visat sig att det förhållningssättet aldrig blir bra. Nu tar man hänsyn och gör det långsamt. Slutligen anfördes i propositionen från 1969 att särskilda utredningar skulle göras beträffande de lokala förhållandena och bygdens struktur och behov inom de domkretsar som berördes av en förändring. Det är precis det som oppositionen här har efterlyst. Den nuvarande inriktningen på förändringsarbetet och den yttre organisationen utgår från regionala skillnader och från att domstolarna tillsammans med Domstolsverket ska göra analyser och samråda om hur förändringsarbetet ska ske. Så gjordes det inte när närpolisorganisationen skulle sättas i sjön. Det kom mer uppifrån. Man sade: Nu gör ni så här! Vi vet vad som hände. Det här är ett mycket bättre förhållningssätt. Visserligen är jag väl medveten om att Domstolsverket i vissa fall utgör en press på de domstolar som bör förändras. Men, som sagt, andra organisationsförändringar har gått till på ett betydligt sämre sätt. Vad vill då oppositionen göra annorlunda? Som jag förstår vill man tydligen ha en mall, det som jag säger inte fungerar. Allt ska också ske samtidigt i stället för successivt. Så en fråga till Centerpartiet. Varför kan tingsrätterna inte behållas precis som de är nu? Varför behövs det en förändring? Man säger själv att en förändring behövs. Men jag förstår inte riktigt hur den ska gå till, mer än just att IT ska användas. Men vad hjälper det i det stora hela? Skälen för en förändring anges också. Brotten och målen blir mer komplicerade och kräver mer specialisering, alltså större enheter där man kan specialisera sig. När det gäller krav på effektivitet och samordning är det klart att ekonomin också spelar roll. Man kan ju inte bara låta domstolarna vara i fred. Skattebetalarnas pengar måste användas så effektivt som möjligt i alla myndigheter och organisationer. Så till utnyttjande av moderna kontorstekniska hjälpmedel och inte minst rationellare arbetsfördelning bland personalen. Det jag kom fram till när jag arbetade med den här frågan var just arbetsfördelningen. Det är ett otroligt ålderdomligt system i våra domstolar med utbildningsplatser. Det har jag utvecklat här i kammaren flera gånger. Arbetskraften utgörs av människor som ska gå domarutbildning och notarier som försvinner efter en kort tid. Det kan inte vara effektivt och rationellt. Det är den inre organisationen snarare än den yttre som jag tycker är det främsta skälet till att göra en förändring. Det pågår också olika modeller för att förändra det inre arbetet som har utvärderats men som ändå måste gå vidare. Vi ska hädanefter få en redogörelse för hur det arbetet kommer att ske. Det är ju inte heller något som man bara kan bestämma teoretiskt på papperet, utan det måste prövas praktiskt för att man ska se. Till detta betänkande har jag bara en reservation. Den yrkar jag bifall till, herr talman. Det är reservation 7, som gäller notariesystemet. Det har jag här flera gånger pratat om, men tyvärr får jag inte med mig majoriteten. Centerpartiet har också uppmärksammat frågan om notarier och sett att det inte är bra. Men annars har majoriteten sagt: Det är bra som det är. Vi ska ha det så. Vi ska ha fler notarier. Det har man uttalat här. Men det visar sig att det inte är bra. Det fungerar inte. Det har ju nu Högskoleverket bekräftat. Det är ett gammalmodigt system som inte fungerar i dagens samhälle. Jag kan väl upprepa mina argument eftersom jag har en reservation, så att man får höra det en gång till. Det är ju det som är det politiska arbetet. Man får gång på gång upprepa och långsamt mala samma argument för att till slut kanske kunna få en förändring. Endast 30 % av de juridikstuderande får en plats. Många utesluts från vissa yrken. Det är cyniskt när det gäller de yrken som notarieutbildningen ursprungligen skulle utgöra ett villkor för. Det gäller dem som vill bli domare, åklagare eller arbeta inom Kronofogdemyndigheten. Många ungdomar som vill ägna sig åt detta kan aldrig göra det därför att de inte får någon notarieplats. Det går nämligen enbart på betygen. Den här betygshetsen inom utbildningen är enorm. Det är en långsam genomströmning i utbildningen. Många lämnar in blanka skrivningar och skjuter på sin utbildning bara därför att de vet att de måste ha jättehöga betyg. De blir stressade och får dåliga omständigheter under sin studietid - allt detta för notarieutbildningen, eftersom det är ett så trångt nålsöga att komma igenom. Dessutom är examensordningen lite konstig. Det står där att en utbildning till juris kandidat ska ge sådana kunskaper som behövs för att komma i fråga för anställning som domare och för verksamhet som advokat. Någon annan möjlig yrkesverksamhet nämns inte. Det är också underligt i dagens läge när samhället behöver jurister av allehanda slag. För att få dessa anställningar måste man normalt genomgå notarietjänstgöring. I stället borde vi informera studenterna om möjligheterna att söka sig utanför rättsväsendet. Generellt har utbildningarna slagsida mot traditionella juristyrken och vidgar sig långsamt. Det är endast i Stockholm och Göteborg som man har uppmärksammat detta. Endast på vissa orter erbjuds praktiktjänstgöring kopplat till ett examensarbete. Praktiktjänstgöringen leder naturligtvis på ett naturligt sätt till kontakter med olika arbetsplatser. Inte minst informeras arbetsgivare om den juridikstuderandes kompetens. Miljöpartiet har länge förespråkat att en obligatorisk praktiktid ska innefattas i juristutbildningen och att denna praktik också ska innefatta domstolarna. Sedan kan man i domstolarna se vilka ungdomar som har fallenhet för att gå vidare. Det är ju absolut det bästa. Sedan har jag också åsikter om domarutbildningen. Men jag tar inte dem här i dag. I skrivningen från regeringen finns det nämligen en öppenhet och det står att man ska se över och ändra, så jag hoppas mycket på det. Slutligen, när det gäller juristutbildningen, är den manligt dominerad i professorskåren. Den består till 80 % av män. Det tar tid att ändra det. Därför blir den också präglad av ett visst synsätt som jag tycker skulle ändras. Det som är mest allvarligt är Domstolsverkets synpunkter på utvärderingen. Man konstaterar att de problem som aktualiseras genom den genomförda utvärderingen av Högskoleverket är kända sedan flera decennier. Man tycker att det ska vara på det viset. Därför tycker inte jag och Miljöpartiet, som Högskoleverket föreslår, att Domstolsverket ska vara med och samarbeta om att se över notariesystemet. Jag tror inte att man kan tillföra något. Man verkar vilja ha det som det är. Jag tycker att det är andra som ska ingå i uppdraget för en översyn och att uppdraget ska vara så fritt att det även skulle kunna gå att föreslå en skrotning av notariesystemet. Jag ordar så mycket om detta därför att det så intimt hänger samman med hur beredningsorganisationen i domstolarna ska utformas. Alla kan väl instämma i att en renodling av domarrollen är önskvärd. Och då måste det ske en förändring av beredningsorganisationen. Som sagt, försöksverksamhet med olika modeller pågår. Jag blev emellertid förvånad när ett försöksprojekt med beredningsjurister i Malmö tingsrätt gällande brottmål avbröts efter endast tre månader för att det inte gav några vinster. Det skulle ju krävas längre tid än så. Och det finns många andra faktorer som förklarar varför det inte gav det resultat man trodde. Eksjö och Uppsala tingsrätter har också testat beredningsjurister med betydligt bättre resultat. Jag vill ersätta notarierna med fast anställda beredningsjurister. Herr talman! Några ytterligare kommentarer till det som har sagts här tidigare. Anders G Högmark gick våldsamt fram här. Vi har tyvärr flera gånger blivit avbrutna i den här debatten, men han efterlyste breda principer och diskussioner. Jag tycker att jag har svarat på detta, och jag hoppas att vi är klara med det. Långsiktiga principer och breda lösningar hade vi verkligen tillfälle att diskutera i Domstolskommittén, men det fanns inte så många idéer i den. Jag blir inte riktigt klok på vad moderaterna egentligen vill, men jag har antecknat att ni avslutade hela den här diskussionen med att som vanligt konstatera att det behövs mer pengar. Ja visst, det behövs i nästan hela rättsväsendet, men man måste också titta på andra förslag. Jag tycker inte heller att vi har nonchalerat reservanterna. Det som föreslås är väl motiverat. Jag tycker dessutom inte att riksdagens roll undervärderas. De principer som förs fram i skrivningen kan motiveras. Jag finner summa summarum inte att den kritik som förs fram i oppositionens reservationer och diskussioner är riktigt adekvat. Jag tycker att regeringen har lyckats bra med ett förändringsarbete i den anda som jag har givit uttryck för här.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa några korta frågor. Är Miljöpartiet när det gäller vår demokratiskt så viktiga domstolsorganisation nöjt med att bli informerat? Vill ni inte få upp besluten beträffande varje tingsrätt på riksdagens bord? Kia Andreasson nämner här en mall. Detta är något som inte har nämnts tidigare i debatten. Det är väl viktigt att förslagen kommer underifrån och att de som kan verksamheten får säga sitt. Så har det inte varit, utan man har fått sig påtryckt ett förslag uppifrån. Det är kanske endast chefen som har fått vara med. Är det så man ska gå till väga? Det finns ett alternativ, nämligen nätverk, som man mycket väl skulle kunna använda. Jag skulle också vilja fråga vad som är ett acceptabelt avstånd till en tingsrätt. Vad gör man vidare när specialisten slutar? Detta var mina frågor.
Herr talman! Jag tycker att svaret på frågan om ett acceptabelt avstånd kan sammanfattas så, att man kan ta sig till och från en tingsrätt med allmänna kommunikationer. Det gäller dock inte i norra Sverige, eftersom avstånden där är extrema. Där befolkningsunderlaget är någorlunda stort tycker jag ändå att den sammanfattningen gäller. Vad avser att förslagen ska komma underifrån vill jag säga att det är detta som Domstolsverket, som här får en sådan väldig kritik, försöker åstadkomma. Man sätter sig ned och diskuterar olika modeller och förslag. Jag vet inte hur det skulle kunna fungera bättre med nätverk. Gunnel Wallin får tala om exakt hur det skulle gå till för att jag ska kunna jämföra alternativen. Jag kan inte finna en bättre modell i detta avseende. Jag vet inte riktigt vilka specialister som skulle försvinna. Jag skulle vilja veta vilka de är.
Herr talman! Jag ska precisera mina frågor. Vad gäller acceptabelt avstånd vill jag säga att man kan ta sig fram långa sträckor med allmänna kommunikationer. Man kan t.ex. åka från Helsingborg till Stockholm med allmänna kommunikationer. Jag ser inte det som ett mått. När det gäller nätverk vill jag peka på att man från verksamheten i Värmland har föreslagit en samverkan i nätverk där både större och mindre tingsrätter ingår och där man kan ha en bred samverkan. Vad beträffar specialister menar Kia Andreasson att det måste till större domstolar för att dessa ska kunna anställa specialister. Vi har redan i dag specialister, och det fungerar bra, men man är ju inte säker på att en specialist som man har sitter kvar på samma ställe hela tiden. Kanske flyttar vederbörande till ett annat område, och då har man ändå inte något specialiserat kunnande. Man har i dag kunnat klara tillgången till specialister med användande av tekniska möjligheter. På det sättet kan man få ett utbyte ändå. Det är alltså inte ett skäl till att inrätta större domstolar.
Herr talman! Om domstolen har endast en eller två domare, blir den mer sårbar om en domare söker sig bort eller blir sjuk. Att i dag vara generalist är svårt. Det är mycket mer komplicerat än tidigare. Visst kan man upprätta nätverk av den modell som Gunnel beskriver, men jag tror säkert att de aktuella domstolarna också kan diskutera med Domstolsverket och nå resultat på den vägen. Jag är helt övertygad om att man är öppen för förslag som då eventuellt kommer fram.

Herr talman! Jag har lite svårt att förstå att jag gick våldsamt fram, som Kia Andreasson uttryckte det. Att argumenten var skarpa kan jag inse, men i övrigt tyckte jag att tonfallet var tämligen moderat. Det är ganska roligt att lyssna på Kia Andreasson i hennes egenskap av - låt mig uttrycka mig så - ärrad ledamot av Domstolskommittén. Hon säger att det var så svårt där, och det var så mycket komplikationer. Det tror jag säkert. Det är svårt för oss övriga i justitieutskottet att förstå detta - ungefär så föll orden. Slutsatsen av detta blir att det liksom inte är någon idé att jobba med parlamentariska utredningar. En ganska rimlig förklaring till att man inte kom någon vart i den här utredningen är att man med omöjliga direktiv näppeligen får några politiska lösningar. Man får då inga politiskt hållbara majoriteter. Trots att det gavs tilläggsdirektiv lyckades man ju inte. Man tvangs skicka en skrivelse till regeringen där man sade: Gånge denna kalk ifrån oss! Ordföranden fick samla ihop resterna, som bestod av ganska många hundra sidor, och överlämna dem till Domstolsverket och regeringen. Något tänkvärt gods hade man ju ändå producerat. Det måste man ge en så ärrad kämpe som Kia Andreasson en eloge för, för också hon var väl med i kommitténs arbete. Slutsatsen av allt detta blir att eftersom man inte klarar detta på parlamentarisk väg, med parlamentariker som har olika uppfattningar, låt hellre någon stark kraft - regeringen eller regeringen tillsammans med något verk eller någon myndighet - jobba med detta. Jag återkommer då till den fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande: Vilken syn på riksdagens roll avspeglar detta när det gäller reformeringen av domstolsväsendet? Är det en så svår fråga att riksdagen inte bör syssla med den? Detta är en ganska skrämmande bild. Man får lätt det intrycket att det här är för svårt för parlamentariker. Min fråga är: Är Kia Andreasson nöjd med riksdagens mycket blygsamma roll i det angelägna arbetet med reformering av domstolsväsendet?
Herr talman! Jag ser det ändå så att riksdagen var inkopplad, eftersom man hade möjlighet att få med riksdagsledamöter i denna kommitté. Där kunde man diskutera djupgående, på ett sätt som vi aldrig kan göra på justitieutskottets sammanträden. Där finns det inte tid för sådana djupgående diskussioner. Anders G Högmark låtsas att vi har den tiden, men så är det inte, utan diskussionerna måste föras i ett särskilt organ. Därför satt Domstolskommittén i flera år och diskuterade endast denna fråga. Även om direktiven var utformade på det sättet att vi inte kunde följa dem, fanns det utrymme för tankar och utvecklingsarbete i denna kommitté. De chanserna anser jag att man inte tog tillräckligt till vara. För att kunna göra en sådan djupgående analys här i riksdagen i justitieutskottet får vi lägga om våra arbetsrutiner. Det som ändå enade oss, men som inte kommer fram här i dag, var att de flesta tyckte att man inte kan, ska eller bör lägga ned tingsrätter såsom direktiven var satta. Där var vi eniga. Den kanske lämpligaste domarstorleken var trefem domare. Men några partier sade absolut nej även till det. De ville ha det precis som det var. Att nu säga att alla är öppna för en förändring är lite underligt, för så sades det inte där. Det kan jag svara på frågan om riksdagens roll och den parlamentariska kraften. Det vi i kommittén kom fram till, och det som nu regeringen föreslår med stöd av Vänstern och Miljöpartiet, var den väg som var den lämpligaste att gå. Det kan Anders G Högmark själv titta efter i utredningens betänkande.
Herr talman! Här får man väl ändå konstatera att Sveriges mindre tingsrätter, och de är ganska många, får vara väldigt tacksamma för att ni kom fram till resultatet att ni inte skulle anordna masslakt på de mindre tingsrätterna, som direktiven var. Lite credit ska den gamla ledamoten i kommittén ha. Men med sådana besparingsbeting som 200 miljoner åstadkommer man givetvis inte mycket. Tycker Kia Andreasson rent allmänt sett att förfaringssättet att riksdagen i skrivelse informeras om vad som har varit, vad som är på gång och vad som kanske är på gång är bra? Är det ett vettigt sätt rent konstitutionellt? Vi vet i allmänhet nästan mindre än vad man vet inom Domstolsverket och regeringen. Är det inte rimligt att riksdagen spelar en central roll? Utifrån moderata utgångspunkter är domstolarnas position och särart i samhället så viktigt att vi t.o.m. har antytt i vår motion att behandlingen av domstolsfrågor skulle lyda under konstitutionsutskottet. Nu har den frågan av formella skäl inte fått behandlas i samband med vår motion. Vi ser inte bara detta som en allmän lämplighetsåtgärd utan vi ser det konstitutionellt principiella. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att intresset från regeringens sida är så litet för en debatt om domstolarnas framtid att den inte orkar vara här. Jag vill gärna upprepa detta, och jag kommer att göra det flera gånger i kväll, i den mån jag får ha repliker. Eller är det så, Kia Andreasson, och jag kommer säkert att komma tillbaka till det, att man upplever att regeringens skrivelse betyder så lite att det inte är värt att avsätta tid för någon i departementet att vara här? Nu är det inte Kia Andreasson som ansvarar för detta. Det finns de som närmast ska svara på det. Men det är på något sätt symtomatiskt. Regeringen har valt Kia Andreassons parti som samarbetspartner för att få igenom och få legitimitet åt förfaringssättet att inte behöva gå till riksdagen mer än via skrivelser. Kia Andreasson kunde i sin slutreplik säga: I grunden tycker jag att detta är fel. Jag skulle ha velat ha ett synsätt som mer återspeglas i
Herr talman! Det enda jag kan hålla med Anders G Högmark om är att också jag gärna hade sett justitieministern här i dag. Vi i Miljöpartiet tycker också att domstolsväsendet har oerhört stor betydelse för ett land och att det är viktigt med ett väl fungerande rättsväsende i hela vårt land. Men det uppnås bäst om olikheterna synliggörs och beaktas. På grund av dessa olikheter kan man inte vid ett tillfälle säga: Så här ska det vara, utan det måste prövas. De olika försöksverksamheterna måste pågå. Man måste pröva och testa sig fram, göra det i samklang med personalen och titta på olikheterna. Det är precis som regeringen säger i skrivningen och som vi instämmer i från Miljöpartiets sida. Det är så här vi går fram. Skrivningen har resulterat i väldigt små justeringar av tingsrätterna. De flesta är kvar. Det är väldigt få som slås samman och görs större. Det har man gjort tillsammans med den domstolspersonal som befinner sig i skeendet. Jag förstår inte kritiken. Jag har inte det synsättet utan ett helt annat betraktelsesätt.

Herr talman! Nej, det fick vi inte. Dessa små tingsrätter jobbar väldigt bra. Men det finns andra problem, t.ex. att målunderlaget sviktar. En domare i en liten tingsrätt anmälde själv att tingsrätten inte hade någon bärighet. Det kan också finnas andra problem som gör att det behövs en förändring. Det gäller inte minst det jag talade om, nämligen den inre beredningsorganisationen. Visst fungerar de mindre tingsrätterna oftast väldigt bra, och de har väldigt låg sjukfrånvaro. Men trots detta är de ändå sårbara i vissa aspekter.
Herr talman! Jag har en annan fråga. Känner Kia Andreasson till att Domstolsverket genom sina anslag till domstolarna har så att säga styrt domstolarnas möjligheter att överleva?
Herr talman! Bakgrunden till det, Rolf Åbjörnsson, är att Domstolsverket var tvunget - jag tror att jag kan använda det ordet - att gå med på att höja domarnas löner. Det skulle ske inom ramen för anslaget. Eftersom de höjningarna var ganska stora - jag tror det var 10 % eller ännu mer - måste man försöka få andra förändringar till stånd för att pengarna skulle räcka till det. Man borde djupt ha diskuterat vad det skulle innebära för själva myndigheten och strukturen.

Herr talman! Äntligen! Det utropet har jag mötts av vid flera tillfällen den senaste tiden. Det avser den skrivelse som ligger till grund för det betänkande som vi behandlar här i dag om reformeringen av domstolsväsendet. Vi socialdemokrater i utskottet välkomnar den handlingsplan som ligger till grund för betänkandet. Jag var ledamot i 1995 års domstolsutredning. Där gavs det utrymme till att ge förslag till övergripande principer för domstolsväsendets framtida organisation. Redan då insåg jag att det inte skulle bli så enkelt att komma fram till ett förslag om en väl fungerande domstolsorganisation. Med det menar jag en organisation med kvalitet och rättssäkerhet, en organisation som ska möta en gränsöverskridande brottslighet eller ett alltmer komplicerat affärsliv där frågor med ett internationellt perspektiv om arbetsrätt, familjerätt och sociala förmåner kan antas bli alltfler. Jag blir något överraskad av den helomvändning som har inträffat i synen på de här frågorna. Jag minns att när jag i utredningen var ute i organisationen så möttes jag mest av kritik och av en väldigt liten förståelse för förändringar. Besparingskravet var förmodligen en bidragande orsak till att vi inte nådde fram till ett förslag om den yttre organisationen. Direktiven skrevs om så att utredningen i stället lämnade ett betänkande om den inre organisationen. När utredningen hade lagt fram sitt förslag - där alltså den yttre organisationen hade lämnats utanför - kom samma människor som tidigare visat liten förståelse för förändringar och var besvikna över att vi inte kunnat enas om ett förslag till förändringar. Jag fick flera påstötningar om att regeringen måste presentera ett förslag med det innehåll som finns i den skrivelse som vi behandlar i det här betänkandet. Jag har också uppfattat det som att Moderaterna har ändrat uppfattning, vilket överraskar mig. Jag har haft intrycket att Moderaternas företrädare i utredningen och moderater här i riksdagen har varit starkt kritiska till regeringens planer på ett reformerat domstolsväsende. Det gäller särskilt de små tingsrätternas överlevnad. Jag uppfattade det som att Moderaterna ansåg att den yttre organisationen inte behöver förändras, men såvitt jag förstår har partiet åtminstone delvis ändrat åsikt. I reservationen tillsammans med de övriga borgerliga partierna skriver Moderaterna nämligen att de delar regeringens åsikt att domstolsväsendet behöver reformeras för att det ska kunna möta framtidens krav i ett antal avseenden. Men det är enligt reservationen viktigt att regeringen inför riksdagen på ett mer genomtänkt sätt redovisar sina analyser och överväganden samt förslag om reformeringen. Herr talman! Jag vill fråga Moderaternas företrädare: Är det rätt uppfattat att ni moderater har ändrat uppfattning sedan utredningen tillsattes 1995? Har ni i likhet med oss socialdemokrater och majoriteten insett att också den yttre organisationen måste förändras? Jag vill också fråga vilken uppfattning Centerpartiet har. Jag uppfattar reservationen som att också Centern välkomnar en förändring. Samtidigt tillstyrker de i en reservation de motioner där man vill behålla de små tingsrätterna. Samma åsikt har framförts i debattartiklar som jag har läst. Jag har svårt att få det här att gå ihop. Vad anser egentligen Centerpartiet? Herr talman! Som jag sade inledningsvis är det delade meningar om den omfattande reformering av domstolsväsendet som regeringen inledde för några år sedan. Vi socialdemokrater i utskottet välkomnar regeringens skrivelse, där det redogörs för det pågående reformarbetet och planerna för det fortsatta arbetet. Redovisningen tar framför allt sikte på underrättsorganisationen och på domstolarnas inre arbetsorganisation. Man redovisar bl.a. behovet av administrativt och judiciellt bärkraftiga domstolar. I skrivelsen tas också upp planerade förändringar av tingsrättsorganisationen. Det är meningen att hela landet ska ha tillgång till domstolar med hög kompetens. Domstolarnas uppgifter ska renodlas. Domarna ska i ökad grad kunna få specialisera sig på olika typer av mål och koncentrera sig på den dömande verksamheten. För att domarnas roll ska kunna renodlas måste en slagkraftigare beredningsorganisation byggas upp i domstolarna. Det pågår försöksverksamhet kring detta. Efter att ha tagit del av den är jag övertygad om att det kommer att ske en positiv utveckling som gör verksamheten mer effektiv och slagkraftig. Domstolarna måste vara så attraktiva arbetsplatser att de mest kvalificerade juristerna söker sig till domarbanan. För att det ska lyckas vill regeringen göra domkretsarna större så att de omfattar flera domstolsenheter. På så sätt kan komplicerade mål avhandlas där specialistkompetens finns för just den typen av ärenden. I handlingsplanen föreslår regeringen en gemensam domkrets för Blekinge län med den dömande verksamheten förlagd till Karlskrona och Karlshamn. Vidare föreslås att de nuvarande tingsrätterna i Västmanlands län bildar en tingsrätt med kansliorter i Mjölby läggs samman till en domkrets med Linköping och Motala som kansliorter. Dessutom föreslås att Hallsberg och Örebro slås ihop till Örebro tingsrätt. Hudiksvalls och Ljusdals tingsrätter föreslås också slås ihop och förläggas till Hudiksvall. I handlingsplanen redovisas ytterligare projekt där Domstolsverket tillsammans med berörda domstolar ser över den framtida organisationen. Regeringen återkommer till riksdagen med redovisning av de domkretsförändringar som kan bli aktuella. Jag vill understryka det som står i skrivelsen om att varje förändring ska utgå från de lokala förutsättningarna. Därför, herr talman, är det särskilt viktigt att förslagen till förändringar kommer underifrån, att försöksverksamheter ligger till grund för de förslag som tas upp i skrivelsen och att det pågår ett fortsatt arbete ute i organisationen som säkerligen kommer att vara avgörande för fortsatt reformering. Herr talman! Jag ska kommentera några av de reservationer som har lagts, först reservation nr 3. I den anser de borgerliga partierna att domkretsindelningen bör göras genom lag. De säger att en sådan ordning skulle ligga mer i linje med regeringsformens krav på att huvuddragen i domstolsorganisationen ska anges i lag och med de krav Europakonventionen ställer på att domstolar ska vara upprättade enligt lag. De menar att en lagreglering skulle bidra till ett ökat skydd för de enskilda domstolarnas självständighet. Herr talman! Jag har svårt att se att en sådan lagändring behövs. Som utskottsmajoriteten framhåller har regeringen utfäst sig att också i fortsättningen informera om förändringar. Jag anser att det är fullt tillräckligt att regeringen i riksdagen anmäler planerade organisationsförändringar. Dessutom får riksdagen fälla avgörandet om regeringen föreslår nedläggningar av tingsrätter. Vad beträffar reservation 5 angående inrättande av handelsrätter är det inte första gången som Kristdemokraterna har framfört denna önskan. Vår inställning, dvs. Socialdemokraternas, är att specialdomstolar utanför de bägge domstolsslagen bör undvikas. Dock pågår beredningen av Skiljedomsutredningens slutbetänkande i Regeringskansliet. Därför anser jag att det är lämpligt att avvakta detta arbete innan vi beslutar omkring något annat. Vad beträffar notariemeritering begär Centerpartiet en översyn av bl.a. antagningskriterierna. Miljöpartiet hävdar att notarierna bör ersättas med fast anställda beredningsjurister och att en ny form av praktik bör erbjudas alla som studerat juridik. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att notariesystemet bevaras och utvecklas. I likhet med vad som står i skrivelsen anser jag att notariekåren kommer att vara en värdefull resurs i den förändrade beredningsorganisationen. Efter att ha tagit del av de försöksprojekt som pågår ute i organisationen känner jag ett förtroende för framtiden. Jag tycker också att det är positivt att domstolssekreterarnas roll lyfts fram i skrivelsen. Detta är en grupp som kommer att vara av betydelse i beredningsarbetet. För att vi också i framtiden ska kunna rekrytera människor med hög kompetens måste arbetsuppgifterna för sekreterarna vara så pass kvalitativa och ansvarsfulla att också den anställningen blir attraktiv. Vad beträffar Domstolsverkets ställning förstår jag inte riktigt kritiken. Domstolsverkets uppgift är att tillhandahålla kvalificerad service åt domstolarna i administrativa frågor. Att verket har sammanfattat och fortsättningsvis jobbar med det material som domstolarna själva har inkommit med vad gäller reformarbetet och lämnat vidare till regeringen för att kunna göra en slutlig bedömning tycker jag är bra. Nämndemännens ersättning och sammansättning har varit ett aktuellt ämne under flera år. 1999 togs taket på 1 000 kr bort och ersattes av en ersättning på den faktiska inkomstförlusten. Detta är bra, men det finns mer att göra, bl.a. vad gäller rekryteringen. Därför ser man nu över helheten och återkommer med ett förslag. Herr talman! Vad beträffar Kristdemokraternas inställning till ny teknik tycker jag att det är märkligt att partiet inte kan inse vikten av dess betydelse. Givetvis är det rätt att tekniken inte får inkräkta på rättssäkerheten. Det är det inte heller fråga om här; tvärtom ska den vara ett redskap att använda för att effektivisera och kvalitativt förstärka.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

Herr talman! Det är helt uppenbart, av inlägget att döma, att Ann-Marie Fagerström är mycket nöjd med det sätt på vilket riksdagen tar del i den här processen. Man informeras och säger ja. Det tillförsäkras genom en lämplig majoritet, som inte har högre ambitionsnivå än att säga ja till regeringens propåer. Det är Socialdemokraternas uppfattning att det är riksdagens roll när det gäller att reformera domstolsväsendet. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag var besviken över att vi inte lyckades föra en diskussion och få en bredare uppslutning kring just det här med principer och riktlinjer inför framtiden. Det har gått många signaler om det intresset alltsedan vi reserverade oss för ett antal månader sedan och önskade och efterfrågade de här signalerna. Men frånvaron av signaler måste ju tyda på att regeringen, Justitiedepartementet och den socialdemokratiska utskottsgruppen - om den har någon självständig ställning i förhållande till departementet - inte tycker om den här typen av breda lösningar. Man tycker inte om att riksdagen ska ha en högre profil än den man har. Jag måste säga att jag beklagar detta. Jag tror att det hade funnits ett mycket stort intresse för att hitta de något bredare lösningarna så att man kanske hade kunnat komma ifrån de låsningar som finns ute på fältet. Tar ni inget intryck av de synpunkter som kommer från företrädare för Domstols-Sverige, från ordföranden i Högsta domstolen till hovrättspresidenter och till lagmän runtomkring som är oroade över utvecklingen och som känner att det är en för dålig legitimitet i Domstolsverkets utövning? Ann-Marie Fagerström säger att det ska vara ett kvalificerat serviceorgan. Ja, men som i realiteten med budgetpiskans hjälp mer eller mindre tvingar in olika domstolar i lösningar som man kanske värjer sig inför. Är detta den utveckling som vi ska ha? Är det den roll som riksdagen ska ha?
Herr talman! Anders G Högmark säger att jag visar att jag är mycket nöjd. Men jag vill i stället säga att jag är tillräckligt nöjd. Jag vill börja med demokrati. Demokrati är majoritetens beslut. Jag vill säga att i det här fallet har majoriteten samma syn som regeringen i den skrivelse som nu ligger. Jag tycker nog att vi här i riksdagen får det rejäla inflytande som vi har rätt att kräva av regeringen. Man är tilldelad en delegation att peka ut de eventuella förändringar som ska ske. Vi får information som vi kan ta del av, och vi har ett betänkande att ta ställning till i dag som gör att vi har möjligheten att tycka till om vi har en annan uppfattning än regeringen. Vi kommer att få förslag i budgetpropositionen som vi kan ta ställning till. Jag skulle vilja se den regering som fattade ett annat beslut än vad majoriteten gör. Då ska jag var snäll och säga att även om det var en borgerlig regering tror jag inte att man gjorde det. Jag är helt tillfredsställd med det sätt som regeringen jobbar på i denna fråga.
Herr talman! Man kan definiera demokrati på många sätt. Ytterst bestämmer majoriteten, det kan jag inte förneka. Men demokratins adelsmärke, om man får uttrycka det så, är ju dialogen. Det är det som är det verkligen kännetecknande för demokratin, att man talar, lyssnar, ger och tar och försöker hitta någonting som gör att alla parter kan få ut någonting. Det brukar t.o.m. ibland användas som någon form av en svensk modell. Men definitionen av demokratin som att 51 % kör över 49 % - om nu Ann-Marie Fagerström verkligen menade så - får Ann-Marie Fagerström stå för själv. Sedan en konkret fråga om inskrivningsmyndigheterna. Jag nämnde i mitt inledningsanförande att jag känner oro inför utvecklingen och inför det beslut som riksdagen fattade att koncentrera inskrivningsverksamheten till sju orter. Vi ser nu problem med att få personalen med. Det är stora problem med den personal som tvingas att lämna, problem med arkivfrågorna och ekonomin. Man kan sammanfatta det med att säga att vi för mera pengar, för högre kostnader med stor sannolikhet kommer att få en sämre service. Rolf Åbjörnsson var inne på att det inte finns några klagomål på det nuvarande systemet. Jag skulle vilja fråga om Ann-Marie Fagerstöm delar min oro för höjda kostnader. Vad har hon för budskap till den personal som nu tvingas att lämna efter 20-25 års tjänst, som många gånger är långt över 50 och som av olika skäl inte kan flytta, som är lokalt bunden? Vad är det för budskap till den personalen? Hade det inte varit rimligt att få detta lite mer genomlyst, precis som vi reservanter tyckte för några månader sedan, innan man fattar sådana beslut?
Herr talman! Jag vill inleda med att svara på frågan om demokrati. Jag tycker nog att regeringen jobbar på ett föredömligt sätt i denna fråga. Man har gått ut till organisationerna. Organisationerna har själva fått ge förslag till förändringar. Mina farhågor och mitt synsätt framhöll jag i mitt inledningsanförande. Det är inte alls som Anders G Högmark vill påtala, att samtliga i personalen ute i domstolarna skulle vara kritiska, snarare tvärtom. Jag har hört att många, de allra flesta jag har talat med, välkomnar det förslag, den skrivelse och den handlingsplan som regeringen har lämnat. De säger också att man hade kunnat ta ytterligare steg. Vi får väl i alla fall låta helheten av domstolarna företräda och inte de två som uttalat sig i vissa debattinlägg. Om inskrivningsmyndigheterna fick jag också en fråga. Jag delar inte den oro som Anders G Högmark och moderaterna vill framhålla, snarare tvärtom. Jag tror att det kommer att bli bra i slutändan att det är sju orter man tänker förlägga inskrivningsmyndigheterna på. Jag tror i stället att kvaliteten och specialkunskaperna kommer att öka. Däremot vill jag hålla med om att det är en stor oro bland de människor som jobbar med dessa frågor i dag. Det måste vi lösa. Det får inte bli på det sättet att man blir överkörd i arbetet. Med min fackliga bakgrund vill jag verkligen påstå att man har ett arbete att lägga ned för att lösa det på bästa sätt.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp frågan om Centerpartiets ståndpunkt i förändringarna. Jag sade mycket tydligt i mitt anförande att vi är mycket öppna för förändringar, särskilt vad gäller den inre organisationen. Men vi har funnit den decentraliserade tingsrättsorganisationen så väl fungerande att vi där inte vill göra några förändringar. Jag företräder medborgarna, och jag tycker att det medborgarperspektiv som är nämnt i skrivelsen är viktigt att lyfta upp, men jag ser inte att det får genomslag i de förslag som ligger. Ann-Marie Fagerström förstod inte kritiken mot Domstolsverket. Jag sade att den viktigaste uppgiften för en politiker är att lyssna. Är det så att Domstolsverket ska göra besparingar på 8 % på de större enheterna och 15 % på de små enheterna då finns det inte mycket att spela på, utan det är en utsvältning. Likadant är det med chefstillsättning. I södra Sverige, i Skåne och Blekinge, har vi 16 lagmanstjänster och sex är inte besatta. Det är viktigt med ledarskap, det har ju betonats i alla andra sammanhang. Jag skulle också vilja ta upp detta att man delegerar till Domstolsverket att genomföra detta. Men vi har vid flera tillfällen efterlyst möjligheter att följa upp besluten. Kvaliteten i de små domstolarnas arbete hade det varit synnerligen angeläget att följa upp. Men vi har vid flera tillfällen tagit upp att det är nästan omöjligt att följa upp ärendet, och det är det enda instrument vi har, förutom att räkna pengar.
Herr talman! Jag tror nog att både Gunnel Wallin och jag företräder medborgarna i vår roll som riksdagsledamöter på samma sätt. Jag vill inte på något sätt göra det annorlunda än vad Gunnel Wallin framhåller. Vad gäller Domstolsverkets roll är det precis som jag sade i anförandet, att Domstolsverket har en administrativ roll. Den tycker jag att man fullföljer. Regeringen har delegerat till Domstolsverket att sammanfatta det som man får in från organisationerna. Främst tycker jag att vi måste påpeka vikten av att det är organisationerna själva - eftersom nu Domstolsutredningen inte kunde komma fram till något förslag - som genom olika projekt har möjligheter att se förändringar. Domstolsverket får sammanfatta till regeringen, har gjort så och kommer att göra så. Sedan kommer regeringen med beslutet och förslaget till, som i det här fallet, en handlingsplan och ett fortsatt reformarbete. Jag tycker att det är ett mycket bra sätt att arbeta på. Jag tycker inte alls att Domstolsverket går in på något felaktigt sätt, snarare tvärtom använder sig regeringen av verket på ett bra sätt.
Herr talman! Den sagan låter ju bra. Men om man sitter i Domstolsverkets styrelse borde man vara mer insatt i hur det egentligen fungerar. Det är så att man kommer från Domstolsverket ut med ett färdigt förslag och presenterar det för chefen. Sedan ska man ta ställning till det. Övrig personal informeras när det är så gott som klart. Och det kallar inte jag demokrati. Det är inte så jag vill att ett domstolsverk ska göra. Vad har man för möjligheter när man åläggs en 15 procentig besparing? Det enda som det inte går att spara på är domartjänsterna, utan man får spara på all övrig personal. Den kan då inte sköta arbetet. Det finns alltså inga alternativ.
Herr talman! Gunnel Wallin påpekade tidigare i en av sina repliker att hon ville att domstolsorganisationen skulle se ut precis som den gör i dag. Det skulle inte ske några förändringar i organisationen, om jag förstod det rätt. Jag tycker inte att Gunnel Wallin ska säga att hon representerar medborgare på det sätt som hon säger här i kammaren. Jag har mött många medborgare som tycker att det är bra att det blir en förändring i organisationen, att det ska inrättas kvalitativa domstolar där målhanteringen ska gå snabbt och att det skapas möjligheter till specialisering när det gäller de specialfall som är svåra att hantera. Jag vill inte påstå att Gunnel Wallin har rätt i det här fallet. Det är snarare tvärtom så att man efterlyser förändringar.

Herr talman! Jag ska svara på frågan hur man upplever förändringar ute i organisationen. Jag har också mött delade meningar om det. Det finns en viss oro hos en del: Ska det hända någonting i min domstol? Dessa ord har jag mött, det ska jag inte förneka. Men jag ser det inte som ett problem på det sätt som anförs här, snarare tvärtom. Det är som Miljöpartiets representant sade, att det inte är fel med förändringar. Det är precis som Kia Andreasson framhöll, att domarna är oavsättliga. Är det en förändring på gång är det väl bättre att avvakta. Det fall som Siw Persson tog upp var ju väldigt olyckligt, men man får kanske titta på pensioneringar i stället. Det är väl inte fel att man följer även den utvecklingen och ser hur det ser ut där för att man ska nå ett bra resultat.

Herr talman! Jag vill inte uttala mig om det speciella fallet, eftersom det var en så olycklig händelse. Denna oro har funnits sedan 1995, sedan direktiven gavs till Domstolsutredningen - det är jag också medveten om. Jag vill påstå att den oron har lagts sig till en del, och vi socialdemokrater kan se att det är på det sättet. Däremot är det självklart att det har betydelse att denna skrivelse har kommit. Precis som jag tidigare framhöll har skrivelsen en stor betydelse för hur det kommer att se ut. Det är sådana besked som man har efterlyst: Vad kommer att hända med min domstol? Hur kommer det att se ut på min ort? Och hur kommer det att se ut för mig som anställd? Det är precis detta det handlar om och ingenting annat. Därför är det bra att man nu har satt i gång, att man har överlämnat skrivelsen och handlingsplanen till riksdagen för debatt och ställningstagande och att man fortsätter ett reformarbete som kommer underifrån. Det har lugnat betydligt jämfört med hur det var tidigare.
Herr talman! Först vill jag bara göra en liten reflexion med anledning av replikskiftet med Gunnel Wallin. Jag måste säga att jag och Gunnel Wallin verkar leva i en helt annan värld än den som Ann Marie Fagerström lever i. Jag har nästan aldrig varit med om så mycket kritik, bekymmer och elände som jag möter inom domstolsvärlden i dag. Domarna har ju av tradition legat väldigt lågt och inte varit så kritiska. Men nu är de kritiska på ett sätt som vi aldrig har sett till förne. Och den underliga uppfattningen om att det är en underifrån kommande verksamhet har jag inte märkt någonting av. Men för att konkretisera detta lite grann har jag här en skrivelse från Domstolsverket till domstolarna från den 18 februari i år. Man skriver så här: "I en skrivelse den 8 december informerades om det pågående arbetet avseende domarbanan. Som nämndes i skrivelsen har Domstolsverket för avsikt att genomföra förslagen i promemorian 'En domarbana i balans - några förslag'. Detta innebär att verket kommer att ta ett centralt ansvar för lokaliseringen och finansieringen av fiskalsplatserna i underrätt. Enligt promemorian bör det avgörande för lokaliseringen vara att domstolen har sådan storlek och belägenhet att den är lämplig som utbildningsdomstol. Detta kommer att leda till en viss omfördelning av platserna jämfört med i dag. Vidare kommer antalet adjunktionsplatser i överrätterna att minska som en konsekvens av förlängningen av fiskalstiden i underrätt." Detta är väl ändå ett utomordentligt stort ingrepp i domstolarnas värld!
Herr talman! Jag har sagt att Domstolsverkets roll - delegerat från regeringen - har varit gå ut till respektive domstolar och begära in förslag till förändringar där man ansett det vara lämpligt. Jag ser inte denna skrivelse på samma sätt som Rolf Åbjörnsson gör. Jag har hört uppläsningen, men jag skulle gärna vilja fördjupa mig i texten så att jag verkligen kan ta del av innehållet. Såvitt jag kan förstå av uppläsningen ser jag inte att det skulle bli svårare för domstolarna att hitta sin organisation, utan jag ser det som ett redskap.
Herr talman! Det är ett redskap, säger Ann-Marie Fagerström. Det är ju ett uttryck för att Domstolsverket går in och bestämmer vilka domstolar som ska få viss personal. Man kvalificerar den ena domstolen framför den andra. I andra sammanhang bestämmer Domstolsverket att det ska finnas verksamhet vid olika kansliorter och tingsställen. Man är över huvud taget ute och river och sliter i domstolsväsendet. Jag förstår inte hur man kan få det till att Domstolsverket är en harmlös organisation som bara servar domstolarna.
Herr talman! Domstolsverket har haft den rollen att vara ett administrativt verktyg för regeringen i dessa frågor, det har jag påpekat under hela mitt anförande och hela tiden som jag har stått i talarstolen. Regeringen har också tydligt talat om vilka förändringar som ska ske och på vilket sätt man ska arbeta fram dem. Sedan många år tillbaka har organisationen getts möjlighet att själv vara med i det styrande arbetet. I och med att Domstolsverket har varit ett redskap ser jag det inte som konstigt att man har gått ut och fått domstolarna att inse vikten av en förändring som de själva får vara med och påverka. De allra flesta som jag har mött tycker att detta är positivt och har efterlyst den handlingsplan som nu ligger på bordet.

Herr talman! Sedan lång tid har efterfrågats en redovisning av det omfattande reformeringsarbete som pågår inom domstolsväsendet i dag. I skrivelsen som ligger på riksdagens bord redovisas detta arbete, och Vänsterpartiet anser att det är mycket positivt att så sker. En sådan redovisning är efterlängtad. Ett väl fungerande domstolsväsende, där rättssäkerheten sätts i främsta rummet, gynnar inte minst den lilla människan, varför vi är positivt inställda till de förslag som nu redovisas. Bland de viktigaste huvudingredienserna i ett välfungerande domstolsväsende finns förstås rättssäkerheten. Detta innebär att alla ska dömas lika, att förutsebarheten är tydlig och att tillgängligheten är god. Den utvecklingsplan som nu presenteras är ett steg på den vägen. Domstolarna har en mycket viktig roll i ett demokratiskt samhälle. De ska vara oavhängiga annan maktutövning, samtidigt som de ska utöva sin egen makt under lagarna. En förutsättning för att detta ska fungera bra är att domstolarna har rimliga resurser för vidareutbildning av sin personal och att domstolarnas verksamhet renodlas. Domstolsväsendet måste vara en attraktiv arbetsplats där personalen känner trygghet och kan utvecklas. Utvecklingen inom lagstiftningen går mycket fort. Internationaliseringen av rätten ställer nya krav på personalen inom domstolarna. IT-utvecklingen förenklar mycket men kräver också utbildning för att den ska kunna utnyttjas på rätt sätt. En förutsättning för att uppnå detta är att vissa enheter förses med gemensamma funktioner. Andra behöver slås samman till gemensamma enheter. Skälet för detta är inte minst att man måste ha en tillräckligt stark organisation för att kunna frikoppla personal för att delta i vidareutbildning och liknande. Det är en såväl kostnadseffektiv som rättssäkerhetsutvecklande väg att gå. Denna utveckling är också bra för personalen, då den syftar till att i högre utsträckning ta till vara och utveckla deras kompetens. Exempelvis ska domstolssekreterarna i framtiden kunna erbjudas mer kvalificerade uppgifter. Vad gäller notarietjänsterna anser Vänsterpartiet att dessa ska värnas. Vi välkomnar att regeringen ska se över deras situation. Vi anser också att villkoren för och inte minst rekryteringen av nämndemän ska ses över - något som utlovas i den skrivelse som vi har framför oss i dag. Rekryteringen av domare ska breddas, så att även andra karriärvägar än den klassiska domarbanan ska finnas. Exempelvis ska advokater och åklagare kunna komma i fråga för anställning. Vi anser att detta i stort är positivt, men naturligtvis måste vi nämna risken för att jävssituationer kan uppstå, och detta måste vi ta på allvar. Målet att öka antalet kvinnor som tjänstgör som ordinarie domare och domstolschefer är mycket positivt. För oss inom Vänsterpartiet är det givetvis mycket tillfredsställande att denna aspekt särskilt belyses i skrivelsen och att man ser snedfördelningen mellan män och kvinnor på högre poster som det stora problem det är. Så lite grann om det som har sagt av de borgerliga företrädarna under debatten. Jag själv bor i en kommun med 14 000 invånare. Vi har ingen tingsrätt. Det går alldeles utmärkt. Om några enstaka tingsrätter läggs ned hotar det inte, enligt min uppfattning, rättssäkerheten. Närheten finns där. Vi kommer att ha kansliorter, vi kommer att ha tingsställen och vi har nämndemännen kvar. Sedan tycker jag att det vore konstigt om domstolarna skulle stå över allting annat. Även domstolarna måste iaktta budgetdisciplin, och det måste finnas ett organ som ser till att de gör det. Det finns en debattartikel i DN i dag, som ni säkert har läst, där de borgerliga skriver om de små tingsrätterna. Jag tycker faktiskt att det är ett väldigt populistiskt debattinlägg; inte ett ord om rättssäkerheten, om ensamma lagmän, om kompetens, om möjligheten till specialiseringar eller om de rekryteringsproblem som en liten tingsrätt har. Slutligen ber jag att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag vill göra klart att jag i mitt anförande har för avsikt att beröra avsnittet om regionala projekt och Ljusdals tingsrätt. En bidragande orsak till att jag tar upp denna fråga är att justitieministern i ett svar på en fråga från mig sade att efter det att riksdagen behandlat regeringens skrivelse Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan kommer regeringen att fatta beslut om verksamheten vid Ljusdals tingsrätt. Detta för att riksdagen ska ges möjlighet att spela en avgörande roll vid reformeringen av tingsrättsorganisationen. Jag hoppas då att man tar till sig vad jag säger, för meningen är att riksdagen ska ha den avgörande rollen angående den framtida organisationen. Det är inte min avsikt att motsätta mig några förändringar inom domstolsväsendet. Självklart måste nya tiders krav tillgodoses inom domstolarna. När detta är sagt borde det vara lika obestritt att förändringarna görs med framförhållning, fasta principer och beaktande av offentlig service. Tyvärr kan jag inte se att det är fallet när det gäller Ljusdals tingsrätt. Vad gäller långsiktighet och framförhållning i besluten finns inget underlag att hämta i regeringens skrivning. Är t.ex. både Hudiksvalls och Bollnäs tingsrätter bärkraftiga domstolsenheter på lång sikt? Innan denna fråga är besvarad borde inte beslut fattas om framtiden för verksamheten vid Ljusdals tingsrätt. Herr talman! Som jag ser det finns det två alternativ. Det första alternativet skulle vara att de bägge tingsrätterna på sikt är bärkraftiga domstolsenheter och under överskådlig tid ska bestå. Det kan då vara en mening med att lägga samman Ljusdals och Hudiksvalls tingsrätter för att skapa två jämnstarka enheter inom Hälsingland. Det andra alternativet faller tillbaka på vad regeringen har sagt i årets budgetproposition, att det i en region kan vara lämpligt att bedriva verksamhet i flera domstolar med en gemensam domkrets, alternativ att där målunderlaget är alltför litet för att skapa bärkraftiga domstolsenheter behov föreligger av att sammanlägga domstolar. I det fall då Hälsingland skulle vara en domkrets, eller endast ha en tingsrätt, blir situationen en helt annan än om Hälsingland skulle ha två domstolsenheter. Då skulle Bollnäs tingsrätt, som är den större domstolen, vara mer naturlig att utveckla. Den är mer centralt belägen. Det finns bättre kommunikationer än i Ljusdals kommun. Den är också att föredra ur åklagarsynpunkt. Hudiksvalls tingsrätt kan, i alla fall delar av den, i det scenariot tänkas ingå i en domkrets med Sundsvalls tingsrätt. Domstolsverket föreslår i en skrivelse till regeringen den 7 december 1999 att Ljusdals tingsrätt läggs samman med Bollnäs tingsrätt. Även Riksåklagaren har tillstyrkt Domstolsverkets förslag och samtidigt föreslagit en större konstellation av tingsrätterna i regionen. Herr talman! Varför har då regeringen och utskottet inte följt Domstolsverkets remissyttrande? I utskottets bedömning anför man att behovet av lokal förankring och det geografiska förhållandena har beaktats av regeringen. Man anser därför att Ljusdals tingsrätt ska läggas samman med Hudiksvalls tingsrätt. Vad detta bygger på är synnerligen svårt att förstå. Justitieministern har i ett frågesvar till mig den 25 maj anfört att vid en uppvaktning av företrädare för Ljusdals kommun och av nämndemannaföreningen har dessa framfört att medborgarna i Ljusdal föredrar en sammanläggning med Hudiksvalls tingsrätt. Detta bygger tydligen utskottet sitt ställningstagande på. Under gårdagen hade jag kontakt med kommunalrådet i Ljusdal, som var närvarande vid uppvaktningen. Han förstår inte varifrån dessa synpunkter kommer. Inga enkäter som skulle kunna bekräfta Ljusdalsmedborgarnas uppfattning har genomförts. Inga synpunkter från andra delar av Ljusdals kommun, t.ex. Järvsö, har framkommit. Kommunalrådet poängterade att han varken har tagit ställning för Hudiksvall eller Bollnäs. Vad gäller synpunkter från Ljusdals tingsrätt går det att läsa följande i Domstolsverkets skrivelse på s. 5: Även om det inte varit utslagsgivande för verkets ställningstagande kan också noteras att domstolssekreterarna i Ljusdals tingsrätt har uttalat att de föredrar att få sin arbetsplats i Bollnäs om tingsrätten inte får vara kvar. Underlaget för regeringens ställningstagande, att Hudiksvalls och Ljusdals tingsrätter bör läggas samman med kansliort i Hudiksvall, är milt sagt bristfälligt. Jag har i min inledning poängterat att justitieministern skriver att riksdagen ska ges möjlighet att spela en avgörande roll vid reformeringen av tingsrättsorganisationen. Jag välkomnar verkligen den här skrivelsen, men med anledning av vad jag har anfört nu borde det innebära att regeringen återkommer till riksdagen med ett långsiktigt och väl genomarbetat förslag om den framtida domstolsverksamheten i Hälsingland. Tills detta är gjort bör inte några organisatoriska förändringar av tingsrättsorganisationen i Herr talman! Med detta korta anförande yrkar jag bifall reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Jag ska också tala om det som i skrivelsen benämns regionala projekt, nämligen den del som avser Blekinge. Jag har motionerat i samband med skrivelsen och står bakom det som jag har skrivit i denna motion, men för tids vinnande har jag inget yrkande. Motionen går ut på att man vid lokalisering av de tingsrätter som blir kvar ska ta fler hänsyn än bara de som påkallas av domstolens egna prioriteringar. Jag har ingen anledning att betvivla att Domstolsverket har gjort en riktig bedömning när det gäller lokaliseringsorter, med de har naturligtvis gjort bedömningen utifrån sina behov och önskemål. När jag som allmänpolitiker eller medborgare ska göra samma bedömning väger jag ju också in andra faktorer. Vi talar ofta om utlokaliseringar från storstadsregionerna för att hela landet ska utvecklas. De här utlokaliseringarna gör man trots att det kan medföra vissa olägenheter för myndigheten eller dess anställda. De har andra förtjänster. Ett sådant exempel är lokaliseringen av Statens sjöhistoriska museer och dess ledning till Karlskrona. Det är ett sådan beslut som jag välkomnar. Samma argument borde kunna gälla ute i regionerna och länen. Även där kan det finnas anledning att sprida verksamheterna. När företagen väljer lokaliseringsort kan vi erbjuda regionalpolitiska medel för att få en önskvärd spridning. I övrigt varken kan eller ska vi styra lokaliseringen så länge bestämmelserna följs. Om vissa delar inom regionen och länet har en positiv utveckling med allt vad det för med sig så kan man i alla fall ifrågasätta om det behövs ytterligare tillskott i form av statlig verksamhet. Herr talman! Det jag önskar är att de goda skäl som Domstolsverket angivit ställs mot de goda skäl som finns för att sprida lokalisering av statlig verk och myndigheter för att hela regionen, eller hela länet ska utvecklas.

Herr talman! Ljusdals tingsrätt och dess vara eller inte vara har vid flera tillfällen utretts. Vid två tillfällen under de senaste 20 åren har förslag lagts fram om nedläggning av den relativt lilla tingsrätten. Vid båda tillfällena har en lokal opinion, en landskapsopinion, en länsopinion, och många ledamöter i den här kammaren argumenterat för att tingsrätten ska få vara kvar. Regeringen har också vid två tillfällen beslutat att tingsrätten ska få leva vidare. Den här gången har den lagman som är verksam vid Ljusdals tingsrätt, en mycket energisk och flitig lagman, konstaterat att antalet ärenden inte räcker till för en hel lagmanstjänst. Han har själv rekommenderat nedläggning av tingsrätten. Han har gått till Domstolsverket och lagt fram ett förslag om var Ljusdals tingsrätt ska inlemmas. Domstolsverket har behandlat detta och lagt fram förslag om att tingsrätten ska inlemmas i Bollnäs tingsrätt. De lokala och regionala politikerna har än en gång, för tredje gången, engagerat sig för Ljusdals tingsrätts bibehållande. Men den här gången räcker inte argumenten till. Det är sakligt säkerställt att antalet ärenden vid tingsrätten inte klarar av att fylla en hel lagmanstjänst, och då måste regeringen vidta åtgärder. Regeringen har också i en skrivelse fattat beslut om att inlemma tingsrätten i Hudiksvalls tingsrätt, och det av mycket starka skäl. Det polisiära samarbetet i norra Hälsingland med dess 70 000 invånare har existerat i över hundra år. Kronofogden jobbar i samma område. Åklagarmyndigheten har också jobbat tillsammans inom det området i många årtionden. Också sjukvårdsorganisationen är sådan. Skattemyndigheten jobbar så, dvs. horisontellt i norra Hälsingland och södra Hälsingland. Enda chansen att två tingsrätter ska kunna överleva i Hälsingland är att Ljusdals verksamhet övergår till Hudiksvall och att Bollnäs får ha kvar sin status som södra Hälsinglands tingsrätt. Det är ändå långsiktigt svårt att motivera två tingsrätter på 145 000 Därför delar jag inte riktigt Patrik Norinders åsikt att allting ska vara status quo i avvaktan på en större organisatorisk utredning. Jag tycker att det nu är dags att fatta beslut. Vi har gjort allt vi har kunnat för att behålla Ljusdals tingsrätt, men då t.o.m. lagmannen menar att möjligheten att ha den kvar är liten anser jag att det här är ett klokt beslut. Jag tycker att utskottet har en bra skrivning. "Utskottet konstaterar att de nu redovisade förändringarna inte innebär något avsteg från de riktlinjer som sedan länge gäller i fråga om tingsrättsorganisationen." Det har jag accepterat efter att ha jobbat hårt i månader för bibehållande av Ljusdals tingsrätt.
Herr talman! Jag delar Kenth Högströms analys av Ljusdals tingsrätt, nämligen att det kanske är svårt att upprätthålla verksamheten med så få ärenden. Men Kenth Högström säger ju själv att det på lång sikt kan vara svårt att upprätthålla två tingsrätter i Hälsingland. Och det är just min poäng, att vi måste analysera om vi på lång sikt kan upprätthålla två tingsrätter i Hälsingland eller inte. Om vi inte kan det är det bättre att förstärka Bollnäs tingsrätt med Ljusdals verksamhet nu på en gång för att få en bärkraftig tingsrätt i Hälsingland, så att vi kan behålla en tingsrätt i Hälsingland och så att vi kan ge medborgarna den service som behövs. Risken är annars att Hudiksvalls tingsrätt läggs samman med Sundsvalls tingsrätt, och Bollnäs går så att säga ned mot Gävle. Då har vi ingen fungerande tingsrätt kvar i Hälsingland. Bollnäs tingsrätt är den största tingsrätten i Hälsingland. Och med förstärkningen av Ljusdal kan den på lång sikt bli bärkraftig. Jag tror att vi kan vara överens om det, när Kenth Högström själv säger att han på lång sikt inte tror att man kan ha två tingsrätter. Jag skulle önska att vi kunde ha det. Jag delar nämligen den uppfattning som Anders G Högmark och andra har att de små tingsrätterna är betydelsefulla. Men regeringen har inte gjort en lånsiktig analys av problematiken. Och det är därför som jag tycker att vi nu ska lugna oss och låta regeringen återkomma, så får vi se hur vi ska organisera tingsrätterna i Hälsingland på lång sikt.
Herr talman! 70 000-80 000 invånare är i dag tillräckligt för att bära ett tingsrättsfögderi. Det är dessutom så att justitieministern själv i flera sammanhang då jag har talat med henne ändå har haft en stark känsla för de mindre tingsrätterna. De mindre tingsrätterna har en otrolig förmåga att fånga upp den lokala horisontens händelser och skeenden. De har människokännedomen, och de har ett samarbete på lagmansnivå med åklagare och med polisiär verksamhet på ett helt annat sätt än en tingsrätt som jobbar över ett större distrikt. Eftersom polisen, åklagarväsende, domarväsende och kronofogden, för att ta några exempel, dessutom sedan 100 år har jobbat tillsammans i norra Hälsingland - Nordanstig, Hudiksvall, Ljusdal - har man en god kännedom om varandra. Just nu känns det som om 70 000 invånare räcker för en tingsrättsorganisation. Och då ska naturligtvis Ljusdals tingsrätt inlemmas i Hudiksvall. Den fara som Patrik Norinder ser på sikt, att det skulle bli en ny förändring, att Bollnäs tingsrätt skulle överföras till Gävle tingsrätt eller Hudiksvalls tingsrätt till Sundsvalls tingsrätt, kräver helt andra organisatoriska förändringar. I det senare fallet skulle det t.o.m. krävas en länsförändring. Då skulle alltså Västernorrlands län ta hand om nordöstra Gävleborg med stora konsekvenser för sjukvårdsorganisationen och för rader av andra organisationer. Och det finns, såvitt jag vet, ingen minister som ännu har föreslagit någon länsförändring, inte den nuvarande socialdemokratiska regeringen, inte den föregående och inte den borgerliga regeringen. Jag tror därför att det är ett skräckscenario, Patrik Norinder. Jag tror att vi ska vara glada över att vi nu får två likvärdiga tingsrätter som har någorlunda överlevnadschans och i stället rikta in krafterna på att försöka stärka de riktigt små tingsrätterna, t.ex. tingsrätten i Sveg som har utomordentligt svårt att med sin befolkning hävda sitt fögderi.
Herr talman! Jag vet inte om Kenth Högström själv tänker på vad han säger. Men han säger att det i dag är tillräckligt. Kenth Högström säger också att det känns som om det räcker. Och det är just långsiktigheten som det handlar om. Det kan hända att underlaget räcker i dag. Men räcker underlaget i morgon för två tingsrätter? Det är det som är det stora problemet, och det är det som behöver analyseras. Jag tror att det vore av stor vikt att regeringen lugnar sig lite med sitt ställningstagande när det gäller Ljusdals tingsrätt och återkommer även till riksdagen med ett förslag till hur man ska organisera domstolsväsendet i Hälsingland.
Herr talman! Jag ska läsa högt ur utskottets skrivning på s. 8: "Som utskottet ser det har behovet av lokal förankring liksom de geografiska förhållandena på respektive ort beaktats av regeringen." Detta sägs alltså med anledning av de föreslagna förändringarna. Utskottet skriver vidare: "Utskottet har alltså ingen erinran mot regeringens bedömningar i fråga om de aktuella domstolarna." Såvitt jag förstår är det de tre som nu föreslås bli nedlagda och inlemmas i någon annan. Utskottet skriver också: "När det gäller Falköpings tingsrätt finns ännu inget förslag, och utskottet anser att riksdagen inte bör uttala sig i frågan nu. Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionerna Ju26, Ju32, Ju33 och Ju34." Men man hänvisar också till vidare översyner. Såvitt jag förstår har frågan om tingsrätterna utretts vid flera tillfällen. Bl.a. min utskottsgruppsordförande Göran Magnusson har haft en lång och stor utredning om tingsrätternas framtid. Och jag litar på att utskottet kommer att bevaka precis de synpunkter som Patrik Norinder och jag är överens om, nämligen att hitta en långsiktig överlevnad för de tingsrätter som ska vara kvar. En tingsrätt som har flera kommuner som bevakningsområde har inte bara ett starkt symbolvärde, utan den stärker det polisiära arbetet, den stärker åklagarnas arbete, den stärker kronofogdarnas arbete, och den stärker hela det politiska och civila samhället. Tingsrätterna ska alltså vara kvar. Frågan är bara var gränsen går för den ekonomiska överlevnaden. Och än har vi inte sett några tecken på att det scenario som Patrik Norinder nu målar upp skulle kunna bli verklighet. Men om det kan vi väl fortsätta diskussionen inte bara i denna kammare.

Fru talman! Regeringen har vid behandlingen av frågan om det militära försvarets omstrukturering betonat vikten av internationellt samarbete på försvarsmaterielområdet. I anslutning till denna fråga har regeringen också redovisat huvuddragen av Sveriges deltagande i mellanstatligt samarbete och beskrivit våra samarbetssträvanden. Jag ska i den här informationen ta upp fyra punkter. Låt mig börja med att konstatera att vårt deltagande i det internationella samarbetet rörande försvarsmateriel successivt har blivit alltmer omfattande. Denna utveckling ligger i linje med den av regeringen och riksdagen fastlagda politiken, som syftar till att så kostnadseffektivt som möjligt tillgodose försvarets behov av materiel på hög teknisk nivå. Mellanstatligt samarbete underlättar också framtagning av materiel med gemensamma standardlösningar, vilket bidrar till ökad interoperabilitet mellan deltagarländernas förband i fredsfrämjande verksamhet. Med samarbetsländerna etableras samtidigt ömsesidiga beroenden som minskar risken för konflikter och stärker det svenska försvarets förmåga till anpassning. Internationella samarbetsprojekt underlättar för Sverige att bevara och utveckla inhemsk kompetens på viktiga områden. Fru talman! WEAG är ett viktigt organ för materielsamarbete på europeisk nivå. Det övergripande syftet är att utforma en europeisk politik på försvarsmateriel och försvarsindustriområdet och skapa en europeisk marknad för försvarsmateriel. WEAG består av de tio ordinarie medlemsländerna i Västeuropeiska unionen, VEU, samt Danmark, Norge och Turkiet. Sedan hösten 1997 deltar Sverige, Finland och Österrike som observatörer i samarbetet. Observatörskapet ger oss möjligheter att delta i den verksamhet som bedrivs inom tre huvudområden eller paneler som arbetar med att identifiera möjligheter till gemensam utveckling och upphandling av materiel, med forskning och teknologi samt med formerna och reglerna för samarbetet. I förlängningen av samarbetet finns även inrättandet av ett gemensamt organ för upphandling av försvarsmateriel, liknande Försvarets materielverk fast på europeisk nivå. På forsknings och teknologiområdet finns redan ett sådant organ som administrerar upphandlingen av forskningstjänster inom ramen för WEAG:s olika forskningsprogram, och Sverige har efter riksdagens godkännande anslutit sig till detta forskningssamarbete genom ett särskilt samarbetsavtal med WEAG Jag vill understryka att samarbetet inom WEAG inte är traktatfäst utan bygger på samförstånd mellan deltagarländerna. Deltagandet sker således helt i den omfattning som varje land självt bestämmer. Fru talman! Vid försvarsministermötet i Luxemburg förra året enades WEAG-länderna om ett förfarande som gör det möjligt för observatörsländerna att bli fullvärdiga medlemmar i WEAG. Beslutet möjliggör också fullt medlemskap för de nya Natoländerna: Polen, Tjeckien och Ungern. WEAG-ländernas beslut har öppnat en möjlighet för Sverige att fullt ut delta i samarbetet. Denna utveckling ligger i linje med inriktningen i 1996 års försvarsbeslut, att Sverige bör eftersträva att gå med i WEAG. Regeringen har därför förra veckan beslutat att ansöka om svenskt medlemskap. Ett medlemskap i WEAG innebär att Sverige kan delta i samarbetet som likställd part och att vi mer aktivt kan påverka utvecklingen av det europeiska samarbetet på försvarsmaterielområdet. Låt mig när det gäller denna punkt till sist nämna att Finland och Österrike ansökte om fullt medlemskap vid det extra ministermötet inom WEAG i Portugal nyligen. Regeringens bedömning är att frågan om medlemskap för kandidatländerna kommer att behandlas vid det ordinarie ministermötet i november i år. Ett positivt ställningstagande skulle möjliggöra medlemskap i WE Fru talman! I juli 1998 undertecknade jag och mina kolleger i Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland en avsiktsförklaring om åtgärder för att underlätta en omstrukturering av den europeiska försvarsindustrin. Detta initiativ brukar kallas LOI samarbetet. Dessförinnan hade näringsministern tillsammans med sina kolleger i dessa länder kommit överens om andra åtgärder i samma syfte. Mer konkret syftar LOI-samarbetet till att få till stånd ett avtal som behandlar frågor av stor betydelse för de aktuella länderna och den europeiska försvarsindustrin. En särskild tjänstemannagrupp med företrädare för de sex länderna har nyligen slutfört sitt förhandlingsarbete och enats om en avtalstext. Den fortsatta inriktningen är nu att ett avtal ska undertecknas under sommaren i år. För det svenska försvaret och den svenska försvarsindustrin kommer avtalet att vara av stor betydelse. Det är därför angeläget att det kan träda i kraft så snart som möjligt. Min bedömning är att innehållet i avtalet är sådant att riksdagens godkännande behövs, och jag räknar därför med att regeringen under hösten i en proposition föreslår att riksdagen godkänner avtalet. Fru talman! Förenta staterna ligger långt framme på många teknologiområden av väsentlig betydelse för både Sverige och övriga Europa. Vårt samarbete med Förenta staterna kommer därför även i fortsättningen att vara en viktig förutsättning för vår teknologi och materielförsörjning. Samtidigt är fortsatt tillgång till den europeiska marknaden av stor betydelse för den amerikanska försvarsindustrin. Det finns därför ett ömsesidigt intresse för både Europa och Förenta staterna av att söka lämpliga samarbetsformer som tillgodoser dessa intressen. För att man ska underlätta teknologiöverföring och främja ökad handel har en särskild överenskommelse träffats mellan Förenta staterna och Storbritannien tidigare i år. Bilaterala diskussioner i samma syfte har också inletts mellan Förenta staterna och ett antal andra länder, däribland Sverige. Inriktningen för våra diskussioner med Förenta staterna är att vi ska nå en ramöverenskommelse senast under nästa år. Fru talman! I propositionen Det nya försvaret redovisades förutsättningarna för att det ska vara möjligt att långsiktigt kunna behålla strategisk kompetens på robotområdet i vårt land. En förutsättning är att en nationell samordning av forskning, utveckling och produktion genomförs och att de internationella samarbetena successivt etableras på detta område. Vidare bör industrin delta med en betydande del i finansieringen av forskning och utveckling av teknik på robotområdet. Om dessa förutsättningar uppfylls avses sådant utvecklingsarbete genomföras som möjliggör ett industriellt deltagande i internationell utveckling av kvalificerade robotsystem t.ex. avseende flygburna radarjaktrobotar. Saabs förvärv av Celsius innebär att en nationell samordning av forskning, utveckling och produktion på området kommer till stånd. Den förutsättningen är sålunda uppfylld. Ett internationellt samverkansprojekt på robotområdet är utvecklingen av en europeisk radarjaktrobot med lång räckvidd till de europeiska stridsflygplanen Eurofighter, JAS Gripen och Rafale. Projektet bedrivs under namnet Meteor. De länder som anmält intresse för deltagande i projektet är Storbritannien, Tyskland, Detta skulle kunna bli det första konkreta materielprojekt som utvecklas inom ramen för LOI samarbetet. Nyligen offentliggjorde regeringen i Storbritannien sin avsikt att gå vidare med utveckling och anskaffning av radarjaktroboten Meteor som beväpning för Eurofighterplanet. Som ett led i beredningen av regeringens ställningstagande till svensk medverkan i projektet har de ekonomiska och tekniska förutsättningarna samt industrins finansieringsmöjligheter och egensatsning analyserats grundligt. Även frågan om fortsatt utveckling och anskaffning av andra framtida robotsystem till Försvarsmakten har vägts in så att Sverige får tillgång till nödvändig strategisk kompetens på robotområdet. Enligt regeringens mening är därmed även de övriga förutsättningar som avses i propositionen uppfyllda. Fru talman! På denna grundval har regeringen bemyndigat Försvarets materielverk att inleda förhandlingar med Meteorkonsortiet med inriktningen att Sverige medverkar med ca 12 % av utvecklingskostnaderna. Innan en slutlig överenskommelse kommer till stånd ska Försvarets materielverk redovisa resultatet av förhandlingarna för regeringen. Fru talman! Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ytterligare information om utvecklingen i de frågor som jag i dag har tagit upp.

Fru talman! Vi här i kammaren har haft möjlighet att följa utvecklingen på det här området under en längre tid, men det är ändå värdefullt att nu få den här informationen. Jag hoppas att vi på detta sätt också bättre kan nå ut till dem som finns utanför kammaren. Jag känner att det finns ett stort glapp mellan vad som händer på politisk nivå och var man befinner sig i debatten utanför den här kammaren. Jag vill ställa ett par kompletterande frågor till den information som vi har fått från försvarsministern här. I och med att vi går in i det här samarbetet är det oerhört viktigt att vi också har klart för oss vad som gäller om det skulle uppstå en situation där vi inte har samma intresse som våra samarbetsländer i fråga om en viss utveckling på materielsidan. Hur stagar man upp så att vi i Sverige, i en situation där vi har andra behov än våra samarbetspartner, kan fullfölja vår säkerhetspolitiska linje när vi hamnar i denna valsituation? Jag vet att det här är väldigt hypotetiskt men jag tror ändå att det är viktigt att få ett klargörande så att vi inte omedvetet låser upp oss för en linje i framtiden. Sedan till en helt annan fråga. Vi vet ju att försvarsmaterielsidan är ett område som är väldigt utsatt för mutförsök. Det finns en oerhörd korruption inom det här området. Detta område är samtidigt till sin karaktär av den arten att det är svårt att ha den genomskinlighet, den öppenhet som man skulle kunna önska just med tanke korruptionsbekämpningen. Hur ska man i ett sådant här samarbete se till att man inte öppnar upp för ytterligare korruption och mutförsök? Det är ju belagt av regeringen på andra sätt att det här är en bransch som är väldigt utsatt i detta avseende.
Fru talman! Vår säkerhetspolitiska linje, vår militära alliansfrihet, måste tryggas av starka stridskrafter med mycket hög teknologisk nivå. Det är också viktigt att vi i händelse av att det säkerhetspolitiska läget skulle försämras snabbt kan tillföra oss den försvarsmateriel vi behöver. Vi kan inte fortsätta att ha en försvarsindustri som mer eller mindre baseras på att svenskt försvar ska bära upp praktiskt taget all den volym som behövs för att möjliggöra utvecklingsprojekt. Det motiverar samarbetet. Utan samarbete skulle vi enligt regeringens mening få svårare att också i en besvärlig situation vidmakthålla trovärdighet och förmåga i vår alliansfria säkerhetspolitik. Låt mig säga att både deltagandet i WEAG och de processer som förutsätts ske inom den s.k. LOI gruppen bygger på mellanstatlighet i den meningen att alla länders anslutning till gemensamma beslut fordras för att man ska kunna fatta beslut. Det innebär att det finns möjligheter att dels förhandlingsmässigt driva svenska ståndpunkter, dels om en sådan situation skulle aktualiseras icke biträda beslut som andra parter önskar. När det gäller frågan om korruption etc. på försvarsmaterielsidan är det min bedömning att en internationell inriktning av det här slaget snarare tenderar att minska riskerna genom den ökade öppenhet som skapas.
Fru talman! Jag tackar för svaren, inte minst det sista, tron på att man med det här samarbetet ska kunna minska korruptionen. Jag har nyligen läst en rapport om korruptionen på försvarsmaterielsidan, och det är mycket skrämmande. Jag skulle bara vilja ställa en kompletterande fråga. Vi vet ju att det, även om det inte är grunden för det arbete med försvarsmateriel som vi har i Sverige, finns sådant som att man lyfter fram argument som sysselsättningsskäl och att det här är en teknikutveckling som vi inte vill stå utanför. Vi vet också att det ibland har dykt upp tankar på projekt som inte har legat i linje med vårt försvarspolitiska val. Hur sätter man upp brandväggar här så att man inte dras med, att det är svårt att säga nej? Det kan vara fråga om en spännande teknikutveckling som kan ha sidoeffekter på andra områden. Det ska vara just det som är av värde för oss och som ligger i linje med våra säkerhetspolitiska val som man går in i ett samarbete kring.
Fru talman! De enskilda projekten väljer staterna att delta i individuellt. Sedan blir det en konkurrensupphandling, i första hand naturligtvis inom sexnationsgruppen men självfallet även inom WEAG gruppen. Det är individuella ställningstaganden som kommer att krävas projekt för projekt. Det betyder att är vi inte intresserade av ett visst projekt finns det ingen anledning för oss att motvilligt tillträda det projektet.
Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern för den här redogörelsen. Vad vi ser är ju ett allt tätare samarbete med ett antal länder, framför allt Natoländer. Mina frågor utgår från just det förhållandet att man under alliansfrihetens täckmantel utvidgar samarbetet med en militär allians. Jag skulle vilja fråga försvarsministern: Finns det någon gräns för samarbete med Nato eller Natoländer vad gäller försvarsmaterielsamarbete och exportsamarbete i förhållande till svensk alliansfrihet utom den som handlar om ömsesidiga försvarsgarantier? Ser försvarsministern någon som helst risk för att svensk alliansfrihet kan ifrågasättas med det här samarbetet? Jag undrar också om det finns andra samarbetsalternativ. Eftersom argumentet för samarbetet är att värna svensk alliansfrihet kanske det vore nyttigt att fråga sig om det finns möjligt att utveckla ett samarbete med andra än enbart Natoländer. Jag undrar vidare om LOI-samarbetet innefattar ömsesidiga leveransgarantier oavsett om ingående länder befinner sig i krig eller fred. Om så är fallet, finner försvarsministern det då förenligt med de exportkontrollregler som finns för svensk krigsmaterielexport i dagsläget? Slutligen: Om Sverige skulle vilja genomföra restriktioner av krigsmaterielexport enligt svensk lagstiftning och detta inte vinner gehör bland övriga i samarbetet ingående länder, är det då möjligt för Sverige att genomföra sådana?
Fru talman! I dagens Europa är 90-95 % av den försvarsmateriel som tillverkas producerad i de länder som nu utgör den s.k. LOI-gruppen. Förenta staterna är därtill den helt ledande teknologiska nationen. De nordiska länderna Finland, Norge och Sverige har ett ganska bra samarbete. Det är de samarbetsmöjligheter som finns när det gäller att genomföra internationell samverkan, åtminstone inom överskådlig framtid. Vi har naturligtvis också några bilaterala relationer av betydelse. Låt mig nämna Singapore och Australien. Antalet samarbetsländer är alltså begränsat, och det gör att det är i den här kretsen som vi bör finna samarbetspartner. Men det är en fördel om det finns flera alternativ. Ett av syftena med det europeiska arbetet är att det ska finnas en europeisk förmåga som åtminstone nischvis kan mäta sig med Förenta staternas teknologiska kraftutveckling. Lars Ohly frågade också om det finns möjligheter till restriktiva åtgärder.

Fru talman! Jag förstår att tiden är begränsad och att försvarsministern därför inte kunde svara på samtliga frågor. Jag skulle dock vilja utveckla den fråga som försvarsministern var inne på. De ömsesidiga leveransgarantierna kommer således att träda i kraft alldeles oavsett om ingående länder befinner sig i krig eller i fred. Enligt svensk vapenexportlagstiftning och det svenska regelverket är vapenexport i princip förbjuden, och vi har mycket skarpt formulerade undantag från detta förbud som i vissa fall ger tillåtelse till krigsmaterielexport. Frågan är då om försvarsministern anser att det överensstämmer med det svenska regelverket att Sverige ingår i ömsesidiga leveransgarantier, som även kan innebära att Sverige måste exportera eller följdexportera till länder som befinner sig i krig. Den sista frågan som jag ställde i mitt första inlägg var: Om Sverige vill tillgripa restriktioner för export av krigsmateriel utan att samarbetsgruppen når enighet, är då detta möjligt, enligt försvarsministerns mening?
Fru talman! På den sista punkten kan jag säga att det finns en mekanism i sexnationssamarbetet som gör att varje land kan ta upp att man inte vill genomföra leveranser, t.ex. därför att mottagarlandet har hamnat i inbördeskrig eller motsvarande. Då inleds alltså en konsultations och konsensusprocess mellan de ingående länderna. Jag vill också betona det som är huvudfrågan här. Vi måste kunna genomföra en förändring av vår försvarsindustri. Vi måste samtidigt kunna vara säkra på att kunna importera i ett försämrat läge. Vi måste därigenom naturligtvis också se att våra samarbetsländer har exakt samma behov, nämligen att kunna genomföra en begränsning av sin försvarsindustri. Det är på sätt och vis en internationell arbetsfördelning. Ändå finns det i förslaget till sexnationssamarbete möjligheter att i en sådan situation aktualisera frågan att inte gå vidare, med utgångspunkt från Sveriges militära alliansfrihet.
Fru talman! Det finns åtminstone två delar i försvarsministerns redogörelse. Den ena gäller svenska försvarets behov av försvarsmateriel och hur vi ska kunna tillgodose det i framtiden. Jag upplever inte att det har varit några större problem att få köpa mer än vad man egentligen har behövt, eftersom det alltid finns ett intresse av att sälja. Den andra delen, som är betydligt svårare och berör alliansfriheten och det svenska regelsystemet, handlar om exportreglerna för svensk försvarsmateriel. Om jag har förstått saken rätt innebär det nya som man nu ansöker om att man egentligen öppnar för en vidgad export av svensk försvarsmateriel, jämfört med vårt tidigare regelsystem. Det kan i framtiden bara tillämpas för försvarsmateriel som är av svensk tillverkning till hundra procent. Det kommer att vara en väldigt liten del, eftersom sexpartssamarbetet innebär att de olika tillverkarna inom försvarsindustrin ska kunna mixa och jobba tillsammans. Jag skulle vilja veta om försvarsministern ser några som helst problem när det gäller regelsystemet som riksdagen har satt upp för export av svensk försvarsmateriel och nu också internationell försvarsmateriel där svensk industri är involverad. En annan fråga rör trovärdigheten för alliansfriheten. När man nu går in i ett samarbetet med bl.a. NATO-länder måste det ändå medföra vissa konsekvenser för hur synen utifrån på den svenska alliansfriheten kommer att vara. Jag skulle vilja få detta tydliggjort. Kommer detta att innebära regelförändringar? Kommer den proposition som ska läggas på riksdagens bord att innehålla regelförändringar på dessa två punkter?
Fru talman! När det gäller import är det regeringen i det säljande landet som ger licenser. Jag vågar påstå att det finns många exempel där det säljande landets regering inte ger licenser för mycket kvalificerad försvarsmateriel, också i ganska lugna situationer. I händelse av en krissituation, en rustningsvåg, finns det risk för att det blir ännu svårare att få licenser för den mest kvalificerade försvarsmaterielen. Det var detta som gjorde att vi under det kalla kriget använde oss av en inhemsk industri och en i långa stycken inhemsk industriell utveckling. I dagens situation, innan de här regelverken är undertecknade - framför allt sexnationsavtalet och förhoppningsvis även ett motsvarande avtal med Förenta staterna - kan vi följaktligen inte vara säkra på att kunna importera det som vi mest kan behöva, det mest kvalificerade, och särskilt inte i ett krisläge. Just därför att vi vill förändra vår försvarsindustri bör detta gå hand i hand med det. Jag vill också nämna att den exportregim som vi inom sexnationsgruppen har enats om bygger på gällande regelverk. Det har blivit lättare att komma fram sedan EU nådde en gemensam ståndpunkt i form av en code of conduct. Jag vill minnas att det var sommaren 1998. Den ska på sätt och vis tolka innebörden av de regelverk som är ganska lika i de europeiska länderna. Vi avser icke att göra någon förändring i vårt regelverk, och vi har fört förhandlingarna med utgångspunkt att så ej ska behöva ske. Min bedömning är att det är möjligt att gå fram på det sättet.
Fru talman! Försvarsministerns bedömning är att det är möjligt att gå fram på det sätt som han redogör för och att det är det säljande landets regering som ger licenser. Men anta att ett land som Sverige inte vill sälja till vill köpa t.ex. JAS-plan. Ansöker man då inte om att få köpa planen i det land som har de mest liberala reglerna? Eftersom det handlar om en gemensamt framtagen produkt måste ju också alla länder få möjlighet att sälja den. När vi behandlade de här frågorna tidigare i riksdagen uppfattade jag det som att man sade att det bara är för produkter som till hundra procent är tillverkade i Sverige som vi kan använda vårt regelsystem. Andra produkter går alltså att köpa av ett annat land.
Fru talman! Avsikten inom LOI-gruppen är att de länder som med sin industri deltar i gemensamma projekt också är med i ett beslutsfattande som bygger på att alla sex länder ska vara överens. När man är med har man möjlighet att agera och lägga fram sina synpunkter på export av en viss produkt eller system till ett visst land.
Fru talman! Såvitt jag kan förstå ligger Sverige generellt mycket väl framme när det gäller den tekniska och elektroniska utvecklingen, kanske speciellt inom försvaret. Vad jag också kan förstå är att samarbete och samverkan är förutsättningar för svensk försvarsindustris överlevnad. För den gäller det bl.a. att ligga före i den tekniska och elektroniska utvecklingen för att man fortsättningsvis ska kunna ha en plats på den internationella marknaden. Ser försvarsministern ingen risk i det samarbete som försvarsministern nu har beskrivit? Finns det ingen risk för att vårt tekniska försprång kommer att försvinna och att vi i stället hamnar på efterkälken i den tekniska utvecklingen och för att samarbetet utplånar integriteten och kunskapsförsprånget? Jag förstår också att samarbetet ska styras upp genom avtal och annat. Kommer det då i dessa avtal att finnas utrymme för integritet, individuell och nationell utveckling? Delvis har jag fått svar på den sista frågan, men jag skulle vilja ha ett lite mer utförligt svar.
Fru talman! Regeringen arbetar i samspel med myndigheterna Försvarsmakten, Materielverket och FOA på att formulera regeringens förslag till inriktning på vilka teknologiska prioriteringar som vi ska göra för framtiden. Det kan betyda förändringar i den meningen att det som hittills har stått som en mycket högt prioriterad sak i Sveriges försvarsmaterielförsörjning kanske inte får samma bredd. Men vi ska vara angelägna om att leta reda på de delar där vi både är och vill vara mycket framstående. Vi vet att det är det som betyder att man har inflytande i att utveckla nya projekt såsom t.ex. det som jag just har meddelat kammaren i dag, nämligen Sveriges deltagande i den europeiska radarjaktroboten Meteor. Det är när man besitter sådana kompetenser som man kan vara säker på att man får importera även i en trängd situation det som är av absolut högteknologisk kvalitet. Vi vill göra detta både i ett europeiskt samspel och i ett samspel med Förenta staterna. Det är min avsikt att det ur denna omstudering ska komma en mycket stark inriktning på vilka punkter som vi ska ha en så stark kraft. Det kan bli förändringar i förhållande till den hittillsvarande bredden, men syftet är att bli ännu mer kapabel för att nå det som vi vill nå.
Fru talman! Min andra fråga gällde om det i de avtal som jag förmodar kommer till stånd kommer att finnas inlägg om det som försvarsministern nu talade om - Sveriges nisch - för att utvecklingen ska kunna fortsätta på detta område, så att vi får behålla vår integritet och vår kunskap så att den inte plånas ut.
Fru talman! Låt mig belysa detta med Meteorprojektet. Om vi kan tillföra det projektet det svenska förvaltningssystemet, forskningssystemet och den svenskbaserade industrin, det nya Saab Celsisus kanske med partner, en avgörande del, då innebär det att projektet bygger på någonting där vi ligger i absolut världsklass. Det skapar en styrkeposition för oss i det projektet, men också i relationerna med de andra deltagande länderna och med konkurrenter, kanske också med Förenta staterna, i andra projekt. Att det ska finnas en möjlighet att utveckla enskilda vapen eller skyddssystem i Sverige utan varje internationellt samarbete kan möjligen tänkas när det gäller små projekt, men jag ifrågasätter om det är möjligt att göra framdeles när det t.ex. gäller system knutna till vårt luftförsvar eller till delar av vårt sjöförsvar.

Fru talman! Det är just detta som är kärnpunkten, att vi har ett behov av att ha en styrkeposition inför import, eftersom vi inte vill och inte kan fortsätta med att ha en svenskbaserad försvarsindustri som tar på sig sådana kolossala utvecklingsprojekt som man har gjort. Det var motiverat under kalla kriget när vi kunde vara säkra på att vi själva skulle beställa stora volymer. Men så är lyckligtvis inte den säkerhetspolitiska situationen. Här ingår självfallet importtryggheten som en viktig del. När det gäller exportdelen har min fråga till de tjänstemän som har förhandlat hela tiden - och inte minst på slutet - varit: Hur upplever ni motparterna, framför allt i sexnationssamarbetet? Bedömningen har varit att det har blivit en inställning av - om jag kan kalla det så - av nordeuropeiskt slag när det gäller att välja exportinriktning och tillämpning. Jag kan nämna att i Tyskland har det varit en lång process, inte bara mellan ministerier utan sannolikt även mellan de politiska partierna där man så småningom om ansåg sig kunna tillträda den föreslagna texten. Sedan hänger det på vår egen avvägning, precis som Marianne Andersson nämner, nämligen avvägningen mellan att vara säker på att kunna importera från sexnationskretsen och den andra förhoppningsvisa länken mellan Förenta staterna. Och: Vad vill vi vara med om för exportinriktning? I ljuset av hur dessa förhandlingar har förts är jag ändå optimistisk inför möjligheten att en nordeuropeisk hållning kan få ett allt större inflytande.

Fru talman! Jag vill gärna på regeringens vägnar ta till mig de orden.
Fru talman! Jag var nyligen ute i en invandrarklass med elever från Irak, Eritrea och Kurdistan. Dessa elever hade samtliga i sina hemländer sett svenska vapen och frågade mig om det. Det har uppenbarligen inte gått så bra tidigare att begränsa detta. Nu blir jag optimistisk när jag hör försvarsministern säga att Sverige kanske i fortsättningen kan få någonting liknande en vetorätt, om jag har uppfattat det rätt, mot export till krisdrabbade länder. Jag skulle vara glad om försvarsministern kunde utveckla detta och tala om om jag har förstått det rätt, dvs. att det kan handla om en vetorätt och om att Sverige kan tänkas använda den i fortsättningen.
Fru talman! Rubriken på regeringens meddelande är att detta är ett mellanstatligt samarbete. Det innebär att varje land i princip har möjlighet att kräva att man fattar ett beslut i enlighet med det egna landets åsikter. Samtidigt vet vi att det måste vara förhandlingar och att det också måste bygga på att man kan fortsätta samarbetet, eftersom det handlar om så centrala ting. Min bedömning är att möjligheterna för att nå en politik som är riktig i förhållande till vårt etiska synsätt och också våra säkerhetsbehov har ökat genom att de sex länderna binder sig för en process som just innebär att man i slutändan ska vara överens. Tänk på hur det har varit hittills! Då har det inte varit på det sättet. Det samma är det min förhoppning att vi ska kunna nå när det gäller projekt som vi skulle kunna utveckla mer, t.ex. med Förenta staterna. Jag hoppas också att det ska vara möjligt att gå vidare med det systemet också i samarbete med våra nordiska länder om de inte är med i sexnationslösningen - åtminstone inte från början. Mellanstatligheten är som vi många gånger har diskuterat i kammaren och när det gäller EU en sak som bygger på en s.k. vetorätt, men samtidigt måste man vara klar över att man måste kunna förhandla för att inte samarbetsmekanismen ska spricka.
Fru talman! Det förstår jag mycket väl. Men det som är så viktigt är att Sverige inte får en generösare attityd - vi skulle helst ha en mycket snävare attityd än vad vi hittills har haft - till att exportera vapen till länder där det kan bli kris. Jag undrar om det är ett prioriterat mål för regeringen i detta ländersamarbete.
Fru talman! Det är statsrådet Pagrotsky som ansvarar för exportfrågorna, men jag vågar säga att det är fel att karakterisera den svenska försvarsmaterielexporten som generös. Sedan är det helt riktigt att vi t.ex. i f.d. Jugoslavien har påträffat svenska vapen, därför att man under kalla kriget ansåg att det som i dag är f.d. Jugoslavien var ett lämpligt samarbetsland. Vi får också inse att det ibland kan ske omkastningar i staternas inre förhållanden. Det kan också bli oförutsedda krigsförlopp som man inte har kunnat förutse. Jag vill nämna att det i sexnations eller LOI samarbetet ingår FN:s möjliga beslut om embargon och att EU-kretsen och också de sex nationerna ska kunna fatta beslut om att avbryta ett pågående exportsamarbete med ett visst land.